Herr talman! Mot bakgrund av det aktuella hotet mot sysselsättningen vid Om verksamheten Luxor i Motala har jag frågat industriministern vilka åtgärder regeringen är vid Luxor Industri beredd att vidta för att säkra utveckling och sysselsättning vid företaget. AB i Motala Luxor är som bekant f.n. i statlig ägo, och statliga medel har satts in i företaget. Det är då rimligt att regeringen redovisar sin inställning till det som sker. I industriministerns svar, som jag tackar för, har jag dock förgäves sökt hitta ett konkret besked på den konkreta frågan. Industriministern ger en redovisning av händelseförloppet, från krissituationen för drygt två år sedan fram till nuläget. Det som förmodligen skall utgöra svaret såväl på interpellationen som på de båda frågor som framställts är tydligen att industriministern kan se att sysselsättningsläget i Motala ”på längre sikt”, som det heter, skulle kunna bli så negativt att regionalpolitiskt stöd kan komma i fråga. Är detta allt, Nils Åsling, som regeringen har att säga? Är det vad regeringen har att säga till de över 800 anställda som förlorar jobben om ingenting görs — ca 200 inom kort och över 600 i en senare etapp? Är det vad regeringen har att säga till Motala kommun, som redan har mycket svåra sysselsättningsproblem och som ser med stort allvar på utvecklingen vid Luxor? Är det vad regeringen har att säga om hur statligt ägande och statligt kapitaltillskott skall användas? Om industriministerns svar översattes till vanligt vardagsspråk, skulle det uttryckas ungefär så här: Staten gick in och övertog Luxor 1979, men nu ämnar man strunta i det hela. Nu får det gå åt skogen, eller också får olika spekulanter slåss om det som är kvar. Det är sant att det statliga engagemanget redan från början var passivt och håglöst. Detta kritiserade vpk redan då. Regeringen hade tydligen inte högre ambitioner än att städa upp efter den förre ägaren så pass att andra spekulanter skulle kunna finna företaget intressant. Vi menade och menar alltjämt att statligt ägande och statliga medel bör användas offensivt. De bör användas för att säkra utveckling och trygga sysselsättning. Nu har i stället staten medverkat till att jobben försvinner vid Luxor. Om de senast kända planerna förverkligas, innebär detta att antalet anställda halveras på ett år. Att Nils Åsling och regeringen är inställda på att fullfölja denna förödande politik framgår också av förslaget i tilläggsbudgeten, som just nu ligger på riksdagens bord. Det kapitaltillskott på 175 milj.kr. som där föreslås anges vara en slutlig ägarsatsning från statens sida. Regeringen vill få tillstånd att överlåta statens aktier. Den vill dra sig undan och lämna fältet fritt för spekulanter. Om det är japanska intressenter eller det multinationella Philips eller 121 några andra som sneglar mot Luxor i Motala vet man inte så noga. Det är ju inte klara besked som är utmärkande i sådana affärer. Det som Nils Åsling i svaret betecknar som ”samarbete mellan Luxor och andra företag inom elektronikområdet” kan mycket väl leda till att Luxor övertas och helt läggs ned. Sådant har hänt förr vid företagsfusioner. Planerna på att förvandla de tre enheterna vid företaget till olika bolag följer också ett mönster som inte är ovanligt vid avveckling av verksamheter. Industriministern säger i sitt svar att det föreslagna kapitaltillskottet bör ge företaget sådana finansiella resurser att omstruktureringen kan fullföljas. Men vad menar Nils Åsling med omstrukturering? Är det vad som hittills skett och som planerats, att personalminskningar skall komma slag i slag? En sådan omstrukturering leder till att hundratals människor förlorar jobben, men den kan också leda till att företagets möjligheter att hävda sig i konkurrensen beskärs. Industriministern säger att han inte har några formella möjligheter att ingripa i de pågående förhandlingarna om sysselsättningsminskningar inom Luxor. Ändå är det vad han gör, indirekt och på ett negativt sätt. Om industriministern klart deklarerade att de statliga satsningarna syftar till att säkra utveckling och sysselsättning vid Luxor, skulle detta uppfattas positivt. Nu gör Nils Åsling det motsatta. Han säger att nu vill inte regeringen vara med längre. Det är faktiskt ett sätt att påverka förhandlingarna negativt, även om det inte är ett formellt ingripande. I motiveringen till min fråga har jag hävdat att statligt ägande och statliga medel rimligen bör användas för att trygga sysselsättningen och inte för att förvärra situationen i en kommun med stor arbetslöshet. Trots den negativa attityden från regeringen till fortsatt statligt engagemang i Luxor vill jag fråga industriministern om han kan tänka sig en situation där fortsatt statligt ägande av Luxor är den bästa lösningen.

Herr talman! Torsten Karlsson och Nils Berndtson frågar egentligen gemensamt ungefär så här: Är regeringen beredd att överge Luxor? Varför har ingenting positivt hänt sedan staten övertog ansvaret för Luxor? Jag skulle vilja ge ett samfällt svar till Torsten Karlsson och Nils Berndtson: Om man är beredd att satsa 350 milj.kr., förutom Investeringsbankens engagemang i Luxor — för att ge företaget en reell chans till överlevnad, så är ju inte det något tecken på att man överger detta företag. Det är väl ändå inte så, att Torsten Karlsson eller Nils Berndtson ser fram mot en utveckling där staten skulle subventionera konsumtionen av TV-apparater. Här gäller det väl att skapa förutsättningar för att företaget efter en omstrukturering kan komma att överleva. Får jag sedan ge mig in på de mer principiella och långsiktiga frågor som Thage Peterson tog upp. Thage Peterson frågade om ambitionerna att utveckla företaget hade övergetts. Nej, självfallet inte, men utvecklingen har visat att det är nödvändigt att koncentrera sig på de enheter och de delar av företaget som Nr 33 har en reell chans till utveckling. Thage Peterson frågade också om samordningsmöjligheterna i Norden varit uppe till övervägande. Självfallet har de varit det, även om inte mig veterligt i detta sammanhang några direkta förhandlingar om ett nordiskt samgående har förekommit i Luxoraffären. Får jag sedan mer principiellt och allmänt säga att elektronikindustrin, till vilken Luxor i hög grad hör, har bedömts vara expansiv och ha en god tillväxtpotential. Thage Peterson antydde ju detta. Vissa delsektorer inom branschen har under senare år dock drabbats av stagnation. Det gäller främst konsumentelektronikområdet. Expansiva inslag inom området — t.ex. videotekniken, som ju f.n. i hög grad sätter sin prägel på marknaden, text-TV m.m. — har inte kunnat motverka stagnationen för främst TV-apparater. Produktionen av TV-apparater karakteriseras dessutom av massmarknad, automatiserad tillverkning och utnyttjande av känd teknik. Lönsam produktion i små anläggningar eller med så korta serier som Luxor av marknadsskäl tvingas till är därmed mycket svår att uppnå. En allmän tillväxt i efterfrågan på konsumentelektronikprodukter kan visserligen förutses under senare delen av 1980-talet, men de produktområden inom vilka svenska elektronikföretag kan uppnå större framgång kan dock bli volymmässigt rätt begränsade i förhållande till produktionen av TV apparater. Genom teknikutvecklingen inom elektronikområdet har arbetsinnehållet i elektronikföretagens produkter kontinuerligt minskat. Tillsammans med stagnationen inom konsumentelektronikområdet har detta inneburit att sysselsättningsneddragningar inom Luxor blivit nödvändiga för att företaget skall kunna nå lönsamhet och därmed tryggad sysselsättning för kvarvarande personal. Pågående breddning av Luxors verksamhet till nya produktområden har hittills inte kunnat motverka detta. Möjligheterna att även fortsättningsvis föra över existerande resurser, dvs. kunskap, anställda och anläggningar i vissa delar, till annan elektronikverksamhet är visserligen enligt min mening goda men kan förväntas ge större sysselsättningsmässig effekt först på längre sikt. Samarbete mellan Luxor och andra företag inom elektronikområdet kan enligt min mening vara viktiga inslag i strävan att nå en sådan utveckling. Samarbetsinitiativ, nationella eller nordiska, bör i första hand komma från företagen själva. Endast i den mån eventuella samarbetssträvanden leder till ägarmässiga förändringar för Luxor är regering och riksdag direkt berörda av detta. Detta leder till att det är angeläget att Luxors verksamhet kan rekonstrueras och lönsamhet kan erhållas. Det är bara på det sättet som man kan trygga sysselsättningen för de kvarvarande anställda. Det är företagets styrelse som har ansvaret för den påbörjade rekonstruktionen — att den fullföljs på ett konsekvent och kraftfullt sätt. Det är dock väsentligt att Luxor liksom andra företag i den här situationen i så hög grad som möjligt medverkar till att omstruktureringsprocessen kan ske i socialt acceptabla former. Enligt vad jag erfarit pågår f. n. på initiativ av Luxor och Investerings 123 banken ett antal aktiviteter för att stimulera Motala kommuns näringsliv och skapa sysselsättning åt friställda inom företaget. Målet är bl.a. att åstadkomma ett nyföretagande, baserat på såväl verksamheten inom Luxor som helt nya verksamheter. Luxor avser att lämna olika former av starthjälp och ställa en del av Luxors stora industrifastighet i Motala till förfogande som industrihotell. Jag vill betona detta och understryka nödvändigheten av att dessa aktiviteter bedrivs för att klara sysselsättningsproblemen. Med hjälp av de tidigare nämnda regionalpolitiska stödåtgärder som vi är beredda att sätta in och ett aktivt arbete från de lokala myndigheterna, från länsmyndigheterna, bör Motalaregionens eventuella framtida sysselsättningsproblem kunna bemästras, trots att det här är fråga om en stor och genomgripande omstrukturering.

Herr talman! Frågan om verksamheten vid Luxor tas ju också upp, som jag nämnde i mitt första inlägg, i en proposition som kommer att behandlas senare här i riksdagen. I den propositionen påpekas att det f. n. pågår diskussioner mellan Investeringsbanken, Luxor och skilda intressenter om bl.a. olika slag av samarbete. Samarbetet kan nås genom ett samgående med ett eller flera andra företag. Regeringen föreslår med anledning därav att riksdagen bemyndigar regeringen att överlåta statens aktier i Luxor AB. Från socialdemokratisk sida anser vi det angeläget att pröva möjligheterna till samarbete med andra företag. Bakom detta, hävdar jag, ligger inställningen att det går att nå bra lösningar för att utveckla industribranschen som helhet på svensk mark. Jag vill därför inte utesluta att ett samgående mellan Luxor och ett eller flera andra företag kan visa sig vara en lösning, som innebär att de utvecklingsmöjligheter som finns i Luxor och som industriministern ändå nämnde någonting om i sitt andra inlägg tas till vara. Men enligt vår uppfattning bör det vara riksdagens sak att slutligt fastställa en långsiktig lösning för Luxor. Om riksdagen senare i höst skulle bemyndiga regeringen att överlåta statens aktier i Luxor, avhänder man sig möjligheterna att ta ställning till ett förslag till lösning. Först då regeringen inför riksdagen har redovisat ett konkret förslag till en långsiktig lösning för Luxor och för elektronikindustrin samt gått in och behandlat de frågor om Luxors och elektronikindustrins framtid som jag tog upp i mitt första inlägg, bör enligt vår mening riksdagen ta ställning till frågan om en eventuell överlåtelse av statens aktier. Därför kommer vi — jag vill gärna meddela industriministern det i dag — att föreslå att riksdagen avslår regeringens förslag på den punkten. Ett annat syfte med detta är att få industriministern hit till Sveriges riksdag för en debatt, kanske något bättre förberedd än i dag, om Luxors situation och om Luxors och hela elektronikindustrins framtid. Vad finns det för möjligheter att utveckla elektronikindustrin och satsa på den som en s.k. framtidsbransch som ju industriministern gärna då och då talar om? Detta hänger också samman med att vad vi fått bevittna här i dag — dels genom interpellationsoch frågesvaret, dels genom industriministerns andra inlägg Nr 33 ger en bild av industridepartementets agerande i Luxorfrågan, som är väldigt traditionsbunden. På nytt ser vi ett exempel på hur stora summor statliga pengar pumpas in i ett företag utan att den statliga satsningen följs upp genom andra insatser från industridepartementets sida. En del av detta fanns ju på planeringsstadiet i industridepartementet under den tid då herr Åsling inte var industriminister. Men likväl menar jag att motviljan mot planering inte får ta sig uttryck i att man inte tar initiativ från departementets sida eller att inga ansträngningar görs för att se till att det statliga kapitaltillskottet blir ett led i en samlad statlig politik för hela branschens utveckling i framtiden. Som oppositionsparti kan vi — det tvingas jag konstatera från riksdagens talarstol — i den här situationen inget annat göra än vänta på regeringens förslag. Vi har med den motion vi väckt ändå velat bädda för en senare sakdebatt i riksdagen om Luxor och elektronikindustrins framtid. Vi har inte regeringsinnehavet och därmed inte heller kanslihusets resurser. Vi har därför inte tillgång till all den experthjälp som en regering har och som jag tycker att en regering bör utnyttja för att redovisa ett så fullödigt material som möjligt för riksdagen. Jag kan bara konstatera — och det vill jag ändå göra — att en socialdemokratisk regering aldrig hade hanterat Luxorfrågan på detta sätt. Jag vill tillägga att vi nu har fått en illustration till hur nödvändigt det är att det i industridepartementet finns ordentliga planeringsresurser för att handlägga de industripolitiska frågorna och att de resurserna också används. Jag har, herr Åsling, under diskussionen fått en känsla av att sedan riksdag och regering 1979 gjorde den första kapitalinsatsen har inte så rasande mycket hänt i industridepartementet eller från statens sida för att se om Luxors framtid och dess roll i denna viktiga industribransch. En vacker dag 1981 upptäcker man helt plötsligt de svårigheter som Luxor står inför på grund av konkurrenssituationen och de motgångar som man haft när det gällt olika satsningar och som industriministern här har redovisat. Regeringen finner då att man återigen måste gå till Sveriges riksdag och begära ett kapitaltillskott. Samtidigt säger man: Nu är det slut — inga mer pengar till Luxor. Nu vill vi i stället sälja aktierna. Riksdagen går inte med på en sådan hantering av de industripolitiska frågorna. Därför ser jag fram emot en ny debatt med industriministern senare i höst om Luxor och den svenska elektronikindustrin.

Herr talman! Jag vill slå fast att näringspolitiken är det allt överskuggande problemet i det här samhället. Det jag är irriterad över och tycker är beklämmande är regeringens passivitet när det gäller de problem som olika företag och branscher står inför.

Vi är naturligtvis tacksamma för den satsning på 350 milj.kr. som nu görs i Luxor — det är inte den vi är kritiska till utan bristen på planer för hur de pengarna skall användas till att klara företaget. Omstruktureringen får inte bara leda till att man bit för bit avvecklar företaget. Staten har i och med att man har gått in i Luxor ett ansvar inte bara för att rädda sysselsättningen i företaget som sådant utan också för att rädda sysselsättningen i Motala. Läget i Motala är att utöver de 1 000 personer som är öppet arbetslösa finns 1000 personer i reglerad sysselsättning. Kommunen har nu beslutat höja kommunalskatten i denna krisdrabbade kommun med 50 öre, i syfte att kunna avsätta 5 milj.kr. för att klara ungdomssysselsättningen. Av de arbetslösa är ca 500 ungdomar. På många andra områden gör kommunen insatser för att komma till rätta med problemen. Det finns en hel del projekt som man just nu diskuterar. Skulle man få fram något av de projekten hoppas jag innerligt att vi får det stöd från regeringen som blir nödvändigt för att genomföra det.

Herr talman! Industriministern säger att det är väl inget tecken på att man överger företaget när man satsar pengar. Jo, det kan det vara, om skälet är att man försöker köpa sig fri. Regeringen vill ju inte ta något ansvar för vad som skall hända i framtiden, och det är den avgörande frågan. Man vill dra sig ur samtidigt som hot om avskedanden vilar över hundratals anställda vid Luxor i Motala, och det är inte särskilt ansvarsfullt även om man betalar en summa när man går. Till den passiva hållningen från regeringens sida hör att man, såvitt jag vet, inte har gjort några allvarligare försök att söka nya områden för verksamheten. Man talar om utvecklingen inom TV-branschen. Man borde väl använda statligt ägande och skattemedel för att söka utveckla verksamheten. Det finns en forskargrupp som har arbetat med något som kallas Motalaprojektet. I en tidningsintervju säger en av forskarna: ”Jag är inte förvånad över utvecklingen på TV-sidan. Kurvan har här stupat under flera år — — —.” Och han tillägger: ”Vad som förvånar mig är att ett statligt företag kan handla så här defensivt när arbetsmarknadsläget i Motala redan är mycket dåligt.” Han säger också att hans råd till Luxorledningen är att målmedvetet satsa på industrielektronik, för här finns en växande marknad i Norden. Han påpekar, vilket jag också gjorde i mitt första inlägg, att om man fortsätter att minska arbetsstyrkan kan man inte satsa. Risken är att man stympar företaget så att det inte finns några utvecklingsmöjligheter kvar. Jag frågade om Nils Åsling kunde tänka sig att fortsatt statligt ägande är den bästa lösningen. Jag fick inget svar på den frågan, och jag skall därför komplettera med några saker som jag kan tänka mig borde förändra statens nuvarande attityd. Om situationen blir den att kontakterna mellan Luxor och andra företag i branschen pekar mot en total avveckling av Luxor, kan inte det motivera fortsatt statligt engagemang för att upprätthålla verksamheten? Om kraftiga personalminskningar eller nedläggning av företaget leder till så allvarliga sysselsättningskonsekvenser att betydande statliga insatser av arbetsmarknadspolitisk och regionalpolitisk karaktär blir nödvändiga, kan då inte en fortsatt satsning på Luxor vara ett bättre alternativ? Och om produktionen vid Luxor kan inriktas på andra områden än dem där man anser att marknaden är mättad, kan också det motivera fortsatt statlig medverkan och statliga satsningar?

Herr talman! Den här debatten förs fortfarande på två plan, ett principiellt och ett mera praktiskt. Och inte mig emot. Självfallet ser jag fram emot, Thage Peterson, att på ett mer övergripande och totalt sätt diskutera elektronikindustrin närhelst oppositionen så önskar. Vi har en bra beredskap där. Vi har under det senaste året ägnat oss ganska mycket åt den elektronikbaserade industrins framtid, och som bekant ämnar vi inom kort lägga fram en datorindustriproposition. Socialdemokratin skulle aldrig ha hanterat frågan på detta sätt, säger Thage Peterson med hänvisning till den proposition som ligger. Jag undrar det. Jag upplever det nog som att de socialdemokratiska regeringarna tidigare förbehöll sig möjligheten att hantera de industripolitiska frågorna i någorlunda rationell exekutiv ordning. Vad socialdemokratin nu tydligen är inne på är att splittra upp beslutsprocessen och i realiteten lägga ansvaret för även de mera detaljerade, konkreta industripolitiska besluten direkt i kammaren. Självfallet är det riksdagen själv som bestämmer över sina arbetsformer, men jag ifrågasätter visdomen i ett sådant förfarande. Vi har ju vissa erfarenheter, bl.a. från problemen med varvsindustrin — Öresundsvarvet —, problemen med skogsindustrin — jag tänker på Hörnefors —, av vad det kan innebära när riksdagen tar ett mera direkt ansvar för den konkreta utvecklingen av industripolitiken. Det blir lätt låsningar, irrationella förväntningar och annat som knyts till den tunga beslutsprocess som vi därmed får. Herr talman! Jag vill faktiskt allvarligt ifrågasätta det meningsfulla i att för ett snävt oppositionspolitiskt intresse förändra riksdagens traditionella arbetsformer på det sätt som socialdemokratin här tydligen har för avsikt att göra. Dessutom är det en pikant omständighet i sammanhanget att Thage Peterson i dag deklarerar att riksdagen inte tänker acceptera den beslutsordning som propositionen föreslår. Det innebär sannolikt att det föreligger en uppgörelse mellan moderata samlingspartiet och socialdemokratin i oppositionsställning i denna fråga, och det var ju en nyhet som verkligen har sina alldeles speciella och pikanta poänger, skulle jag vilja säga. Men vi får återkomma till frågan om handläggningen av Luxor. Får jag sedan beträffande de konkreta, näraliggande frågorna säga att vad som sker och vad vi har varit måna om och vad vi har sett att styrelsen har gjort är att satsa på framtidssektorerna inom företaget. T. ex. när det gäller små datorer är företaget mycket framgångsrikt och har en mycket lovande marknad. Man har också en del andra sektorer som ser mycket lovande ut. Men detta har alltså inte kunnat kompensera bortfallet av den stora volymen när det t.ex. gäller TV-mottagare. Här har vi således fortlöpande i våra kontakter kunnat konstatera att styrelsen har svarat mot de intentioner som har legat bakom statens insatser i företaget, och därför har det inte funnits anledning för industridepartementet att på något sätt desavouera styrelsen, byta ut styrelsen eller uppmana Investeringsbanken att ändra sin handläggning av Luxorfrågorna. Investeringsbanken har vårt förtroende när det gäller sättet att hantera de här frågorna. Det vill jag gärna ha sagt vid detta tillfälle, för debatten kan annars ge intryck av att här skulle industridepartementet på något sätt bedriva en industripolitik vid sidan om den ansvariga styrelsen och den ansvariga banken. Så kan man inte hantera allvarliga frågor. Torsten Karlsson liksom Nils Berndtson är naturligtvis föremål för ett missförstånd, när de beskyller oss för passivitet. Det är helt enkelt så, att har man en ansvarig styrelse för ett företag, det må vara statligt eller privat, så får man också acceptera att styrelsen handlägger de frågor som det gäller. Jag ifrågasätter starkt om mina handläggare har visat någon yrvaken inställning, mot bakgrund av det engagemang och det kunnande i den här branschen som industridepartementet har. Jag har verkligen svårt att förstå detta sammanhang. Till sist är det ju så att ifrågasätter man styrelsens dispositioner och dess målmedvetna satsning på framtidssektorer, så är väl slutsatsen att vad Torsten Karlsson, Nils Berndtson och i viss mån Thage Peterson säger är att de egentligen förordar ett system där vi skulle gå in med ett förfarande för att subventionera tillverkningen av TV-mottagare. Är det då det mest angelägna i de svenska konsumenternas vardag som vi skulle främja, om vi gav oss in i en subventionering av TV-mottagare? Det är ju vad ni frågar efter. Ni måste själva inse hur orimligt det är. Här måste man få en rekonstruktion av företaget med inriktning på de lönsamma delarna — annars kan man aldrig trygga sysselsättningen för de anställda.

Herr talman! Om debatten förs på två plan — som industriministern säger — så beror det på att den här frågan har minst två dimensioner. Det handlar ju både om behovet av en medveten industripolitisk satsning och om behovet av åtgärder för att förhindra arbetslöshet. Ofta går de frågorna hand i hand. Vidare säger Nils Åsling att det är styrelserna som handlägger frågorna. Men det saknar väl inte betydelse vilka intentioner regeringen har. Jag vill erinra om att när Investeringsbanken i det akuta krisskedet trädde in och övertog förvaltningen, så gällde riktlinjerna och målsättningen att man skulle rekonstruera företaget och föra över det till nya ägare. Om man framför allt har arbetat med att minska personalstyrkan och inte haft målsättningen att satsa på nya områden, kommer man i ett så besvärligt läge som man just nu Nr 33 befinner sig i. Sedan tror jag inte att det bara är på längre sikt — som Nils Åsling uttryckte sig i svaret — som de negativa effekterna för Motala kan skönjas. Det har redan påpekats här i debatten att Motala under flera år förlorat ett betydande antal arbetstillfällen. Jag tror att man på industrisidan brukar räkna med att ungefär vart fjärde jobb har försvunnit. Då blir Luxor och utvecklingen där naturligtvis av väldigt stor betydelse. Kommunen satsar medel för att möta arbetslösheten, bl.a. ungdomsarbetslösheten. Då är det väl rimligt att staten inte använder sitt ägarinflytande och de kapitalinsatser som görs på ett sådant sätt att situationen förvärras. Staten borde i stället aktivt medverka till att främja sysselsättningen. Jag tror heller inte att de arbetsmarknadspolitiska insatserna, som industriministern antyder i svaret, är tillräckliga. Vi hade ju nyligen en debatt med arbetsmarknadsministern om den saken. De svar vi då fick var inte särskilt hoppingivande vare sig för Östgötaregionen eller för andra områden. Den dimension av den här frågan som gäller sysselsättningen och att man begär mer av staten är inte så svår att förstå när vi ser oron växa fram hos de anställda vid Luxor, bl.a. som en följd av det spel som pågår. Ena gången går ansvariga ut och dementerar rykten om en sammanslagning av Luxor och Philips. Nästa gång framträder Luxors styrelseordförande och utropar: Äntligen en öppning! — Philips har då gjort ett erbjudande. Samtidigt har det antytts att det också finns utländska, framför allt japanska, intressenter. Nog har man väl rätt att begära att regeringen klart deklarerar hur den ser på de här frågorna. Vi har ju, som Nils Åsling erinrar om, satsat en del statliga medel. Då bör man väl också kunna begära att industriministern anger ett perspektiv för hur det skall se ut i fortsättningen — inte bara lämnar frågan och låter spekulationen gå vidare. Framför allt får detta spel inte pågå över de anställdas huvuden, så att man får uppfattningen att även staten deltar i ett sådant spel.

Herr talman! Industriministern måste ha hört fel eller var kanske då i.:ne i ett samtal med någon av sina medarbetare, ty jag talade naturligtvis enbart för det socialdemokratiska partiet. Av mitt manuskript framgår att vi kommer att föreslå att riksdagen avslår regeringens förslag på denna punkt när det gäller överlåtelse av statens aktier. Om inte detta klart framgått av protokollet eller av vad som sagts från talarstolen kommer jag att se till att detta är min formulering. Jag vill tillägga att jag i och för sig inte önskar att flytta över konkreta industribeslut från regeringen till riksdagen. Jag har sagt det i många sammanhang. Riksdagen har inte avsatta resurser för att utreda och för att göra upp nödvändiga beslutsunderlag och har inte heller de förhandlingmöjligheter som regeringen har i konkreta industrifrågor, och därför är det enligt arbetsfördelningen regeringens sak att göra detta. Någon ansvarsförändring 129 på denna punkt vill jag inte heller åstadkomma.

Jag minns sådana fall, herr industriminister, under den tid då herr Åsling var i opposition mot den lilla folkpartiregeringen och då industriministern hade ganska skamliga betygsättningar på de folkpartistiska propositionerna till riksdagen. Jag vet också gånger då både herr Åsling och jag var bekymrade över det jättearbete vi skulle få i riksdagen för att över huvud taget göra propositionerna behandlingsmöjliga. Så var fallet med den varvsproposition där Öresundsvarvet behandlades. I denna fråga tyckte dessutom riksdagens majoritet annorlunda än vad regeringen tyckte. Sedan är det en annan sak att regeringen sedermera gjort allt den kunnat för att äventyra riksdagens beslut och att den i det stycket har haft framgång. Men beträffande Hörnefors — som industriministern tar upp — var det så att industridepartementet menade att det där fanns utvecklingsalternativ. Då tyckte riksdagen att eftersom regeringen anser att det finns utvecklingsalternativ i Hörnefors men dessa inte varit föremål för utvärdering, bör regeringen göra en sådan, och därför skickade riksdagen tillbaka detta ärende till regeringen. Så var fallet med de aktuella frågor som industriministern här tog upp. Dessutom ett sista ord i debatten, herr Åsling! Jag tycker att industriministern nu äntligen får försöka komma över sina svåra motgångar i riksdagen och finna sig i att riksdagen enligt Sveriges grundlagar ändå utövar makt också över industriministern.
Herr talman! Av industriministerns senaste framträdande här i kammaren kunde man få den uppfattningen att han klart deklarerade att han var tämligen nöjd med det sätt varpå det företag det nu gäller sköts av dem som nu förvaltar det. Men det framgick inte om han på något sätt var orolig för att över 800 människor till följd av det här företagets insatser nu måste lämna företaget. Det framkom inte någon speciellt uttalad oro för detta från industriministern. Denna företagsledning har bedrivit en rätt omfattande kvartalspolitik. Man har för varje gång någonting har hänt i företaget sagt att det här är vad som nu är aktuellt. Någon mer övergripande syn på hur man skall klara upp hela situationen vid Luxor har aldrig kommit till uttryck vid de överläggningar och samtal som förts med företagsledningen. Jag tycker därför att industridepartementet bör ta tag i dessa frågor mera än vad det tydligen har för avsikt att göra.

Herr talman! Thage Peterson har frågat mig när regeringen ämnar komma med förslag för att stoppa den krisartade utvecklingen inom träindustrin. Catarina Rönnung har frågat mig vilka stödinsatser i möbelindustrin jag är villig att sätta in för att rädda sysselsättningen i Bodafors, Ekenässjön, Rörvik, Rydaholm, Stockaryd och Malmbäck. Jag besvarar dessa interpellationer i ett sammanhang. Marknadssituationen varierar kraftigt mellan olika delar av träindustrin. Medan efterfrågan på vissa av träindustrins produkter — exempelvis snickerier och trähus — är direkt beroende av byggandets och i synnerhet bostadsbyggandets utveckling är efterfrågan på andra träindustriprodukter — exempelvis möbler — i högre grad beroende av andra faktorer som t.ex. inkomstens utveckling. Vidare bör observeras att omfattningen av vår utrikeshandel varierar kraftigt mellan olika trävaror. Antalet nybyggda bostäder har mer än halverats sedan början på 1970-talet. Samtidigt har utrymmesoch utrustningsstandarden, i första hand beroende på den ökade andelen småhus, ökat. Detta har medfört att nybyggandet av bostäder minskat betydligt mindre mätt som investeringsvolym i fasta priser än mätt i antal nybyggda lägenheter. Under samma period har ombyggnadsinvesteringarna inkl. energisparverksamheten ökat kraftigt. En betydande ökning har också skett av underhållet. Denna ändrade inriktning av byggandet har inneburit att de totala bostadsinvesteringarna mätta i fasta priser år 1980 var av samma omfattning som i början av 1970-talet. Nedgången av nybyggandet under åren 1980 och 1981 avser helt småhus. En viss dämpning har under det senaste året skett av ombyggnadsverksamheten inkl. energibesparande åtgärder. Flera olika åtgärder har vidtagits av statsmakterna för att stimulera bostadsbyggandet och för att mildra genomslaget av produktionskostnadsökningarna på hyran. Produktionskostnadsanpassad belåning har införts för nybyggnad av hyresoch bostadsrättshus . Räntebidrag lämnas för tiden mellan färdigställandet och bostadslånets utbetalning för såväl bostadsrättsoch hyreslägenheter som gruppbyggda småhus . Vidare har ett särskilt stimulansbidrag införts under en begränsad tid till ombyggnad av flerbostadshus som sker med statliga lån. Dessutom medges tillfälligtvis statliga lån för reparationer av vissa byggnadstekniska brister. Träindustrins kapacitet för bostadsändamål är otvivelaktigt större än vad som f. n. krävs för det inhemska bostadsbyggandet. Enligt min mening är det därför angeläget att branschen utnyttjar alla möjligheter till ökad export, för att därigenom uppnå ett så högt kapacitetsutnyttjande som möjligt. Devalveringen som beslutades av riksbanksfullmäktige i samråd med regeringen kommer att underlätta dessa exportansträngningar. Vidare kan nämnas att riksdagen på regeringens förslag i våras beslöt att förbättra kreditvillkoren för de exportkrediter som lämnas av Svensk Exportkredit AB . Sådana krediter är aktuella vid svensk kapitalvaruexport och kan således utnyttjas av bl.a. trähusindustrin. Vid större exportprojekt avseende trähus krävs ofta att trähusföretagen samverkar med entreprenörer och konsulter. Samverkan av detta slag mellan svenska företag har hittills varit ovanlig. För att främja en sådan samverkan har därför exportrådet efter initiativ från regeringen i juni detta år startat en verksamhet med syfte att sammanföra företag som är intresserade av samverkan på export. Vidare kan nämnas anbudskostnadsstödet till s.k. systemleveranser, vilket kan bli aktuellt för större byggprojekt i vilka trähusleveranser kan ingå. Beträffande stimulansåtgärder för möbelindustrin, som Catarina Rönnung har efterlyst, vill jag särskilt peka på statens industriverks branschprogram för den träbearbetande industrin, vilket omfattar stöd till exportfrämjande åtgärder. Detta stöd har hittills i huvudsak utnyttjats av möbelindustrin men är även tillgängligt för snickerioch trähusindustrierna. Av vad jag nu har anfört framgår att ett flertal åtgärder har vidtagits under senare tid. Med hänsyn härtill och till att vissa av åtgärderna som kan väntas främja träindustrins utveckling ännu inte har hunnit få full effekt, ser jag inte någon anledning att överväga ytterligare åtgärder.

Herr talman! Jag ämnar hålla på en god stund, varför industriministern i lugn och ro kan passa på att äta sin kexchoklad alltmedan han lyssnar till mina kloka ord och råd, men också till fler varningar. Jag tackar industriministern för svaret på min interpellation. Svaret andas emellertid i hög grad belåtenhet, vilket mycket förvånar och oroar mig med hänsyn till den allvarliga kris som byggandet befinner sig i. Jag har speciellt tagit upp träindustrin. Hur är då läget där? Det kan inte ha undgått industriministern att företag läggs ner i snabb takt. Anställda sägs upp i snabb takt. Arbetslösheten ökar drastiskt. Under loppet av ett enda år har en fjärdedel av Träindustriarbetareförbundets medlemmar . varslats om uppsägning eller permittering. 17 000 anställda inom träindustrin har ryckts loss från sin arbetsplats — en del för alltid, andra för kortare perioder, som så småningom blir för alltid. Ett annat mått på krisen är arbetslöshetsersättningen. Träindustriarbetarnas arbetslöshetskassa betalade under de tre första kvartalen i år ut 65,4 milj.kr. i arbetslöshetsersättning. Det är dubbelt så mycket som utbetalades under samma period förra året. Det är ersättning för en halv miljon förlorade arbetsdagar för kvalificerade yrkesmänniskor, som inte vill annat än arbeta och producera. Det är ett gigantiskt slöseri med människor och med produktionsresurser. Samtidigt som avveckling utav många företag inom träindustrin pågår ökar på ett oroväckande snabbt sätt importen av snickerier, möbler och andra träprodukter. År 1970, då bostadsbyggandet uppgick till nära 107000 påbörjade lägenheter, motsvarade importen av byggnadssnickerier ett belopp av 13,3 milj.kr. Tio år senare, 1980, då bostadsbyggandet var mindre än hälften — drygt 49 000 påbörjade lägenheter — uppgick importen av byggnadssnickerier till nära 170 milj.kr. Även med hänsyn tagen till prisutvecklingen innebär detta att importinnehållet har ökat mycket kraftigt. Nu har mycken industrikapacitet lagts ner. Det innebär att importen riskerar att öka mycket kraftigt, när byggandet åter kommer upp i normal nivå. Träindustrins kapacitet kommer då inte längre att räcka till för att försörja ett normalt bostadsbyggande. Vi hyser därför farhågor för att Sverige kommer att bli beroende av import på ett område där vårt land tidigare varit i stort sett självförsörjande. Vi kommer då inte längre att kunna styra byggandet själva. Vi kommer inte heller att kunna använda byggandet som ett ekonomisk-politiskt medel för att klara ekonomin i dåliga konjunkturer när exporten minskar. Som industriministern vet använde den socialdemokratiska regeringen i hög grad byggandet som en motor i Sveriges ekonomi. Nedläggningarna av träindustriföretag medför omfattande regionalpolitiska problem. I ett femtiotal kommuner svarar träindustrin för mer än 20 96 av sysselsättningen. Träindustrin består, som industriministern vet, till största delen av småföretag. Dessa är mycket utspridda över landet, och många orter och kommuner är för sin sysselsättning starkt beroende av träindustrin. Många av dessa har redan drabbats av stora problem till följd av utvecklingen i träindustrin. Morjärv, Horndal, Kramfors, Kalmar, Hultsfred, Nybro och Lidköping är bara några exempel på sådana platser. Jag skulle kunna räkna upp många fler, men dessa får räcka. I riksdagen har vi socialdemokrater gång på gång tagit upp byggandet. Vi har gjort det inte bara av bostadssociala skäl utan också av rent industripolitiska skäl. Vi såg snart efter regeringsskiftet 1976 att de borgerliga inte skulle kunna hävda byggandets viktiga roll i vår ekonomi. Den allvarliga kris som bostadspolitiken och hela byggbranschen i dag befinner sig i förutsåg vi faktiskt redan 1977. Vi varnade för att allvarliga bostadssociala problem höll på att utvecklas. Bostadslösheten ökade, byggarbetslösheten steg, vissa delar av byggbranschen hade börjat få problem och kostnadsutvecklingen inom byggandet var explosionsartad. Vi föreslog, som industriministern kanske kommer ihåg, regeringen ett åtgärdsprogram i sju punkter, med bl.a. nya bostadslån, som skulle ta ner inflyttningskostnaderna i nyproduktionen, skärpt kontroll över prisbildningen inom hela byggsektorn och förstärkta bostadsbidrag. Våra förslag vann inget gehör hos den borgerliga riksdags majoriteten eller hos regeringen. Ett år senare, 1978, presenterade vi ett heltäckande bostadspolitiskt program, som också hade industripolitiska rötter. Förslagen i detta har vi sedan aktualiserat i riksdagen varje år och successivt anpassat till de allt allvarligare problemen på bostadsområdet, byggsidan och träindustrisidan. Tyvärr har förslagen mötts av en ointresserad borgerlig majoritet med ständiga avslag. Jag tvingas nu, herr talman, konstatera, att det vi 1977 beskrev som en oroande utveckling nu 1981 är ett faktum. Det är därför jag i denna interpellation och detta ganska långa anförande vill framhålla att det är på sin plats att vi får en debatt om byggandet och byggindustrins betydelse för vår svenska industri. I vårt handlingsprogram Framtid för Sverige lägger vi nu fram ytterligare förslag för att vända krisen. Vi föreslår: kraftig satsning på komplettering och förtätning av befintliga bostadsområden, ökad satsning på miljöförbättrande åtgärder och satsning på bättre underhåll av det befintliga bostadsbeståndet. Detta är åtgärder som leder till ett ökat byggande men också till mera jobb inom hela byggsektorn och materialindustrin samt ett bevarande av en fungerande svensk byggoch materialsektor. De fackliga organisationerna har under många år krävt åtgärder från regeringen för att undvika krisen. Man har i god tid varnat regeringen för utvecklingen och kommit med rader av konkreta förslag för att förhindra den allvarliga träindustrikris som nu är ett faktum. De brev som Träindustriarbetareförbundet, Byggnadsarbetareförbundet, Fabriksarbetareförbundet, SALF och SIF och andra fackliga organisationer med jämna mellanrum har sänt till den svenska regeringen har regeringen inte ens brytt sig om att svara på. Även näringslivets organisationer inom byggnadsoch träindustrisektorn har varnat regeringen för utvecklingen och krävt åtgärder för att förhindra krisen, innan den blev ett faktum. Även om den borgerliga regeringen vanligtvis är lyhörd för näringslivets krav har man här inte förmått åstadkomma någonting. Inte heller varningar från framstående ekonomer om betydelsen av att upprätthålla byggandet har regeringen tagit på allvar. Det är i dag bara att konstatera att det har kommit samfällda varningar och krav från oppositionen, fackliga organisationer, näringsliv och ekonomer. Men regeringen har ändå förblivit passiv. Industriministern närmar sig i dag Sveriges riksdag med att säga att det för dagen inte behövs några åtgärder. Detta är ett område där regeringens inkompetens är ovanligt väl belyst. Kanske är den kris som byggandet har försatt sig i de borgerligas största misslyckande. Detta har ställt till med utomordentligt stora bekymmer för berörd industri och för tiotusentals människor. Jag behandlar här den sektor av byggandet som så att säga faller inom industriministerns ansvarsområde, dvs. industrisidan, och inte den bostadssociala sidan, som ju faller under bostadsministerns ansvarsområde, men betyget får ändå gälla hela regeringen. Orsakerna till krisen inom byggindustrin och träindustrin är väl kända av de flesta. Men eftersom man kan befara att regeringen trots alla varningar och krav ändå inte har förstått sammanhangen, skall jag gå igenom åtminstone en del av bakgrunden. Alla delar av träindustrin är mer eller mindre beroende av byggnadsverksamheten. Trähusoch byggnadssnickeriindustrisidan levererar hela sin produktion till denna sektor. Av sågverksindustrins inhemska leveranser går mellan 50 och 60 96 till byggandet och ytterligare 25 20 till trähusoch byggnadssnickeriindustrin. Inom skivindustrin är andelen av de inhemska leveranser som går till byggandet mellan 60 och 70 96. Möbelindustrins villkor påverkas indirekt av byggnadsverksamhetens omfattning, eftersom ett lågt byggande innebär färre flyttningar, färre nybildningar av hushåll och därmed lägre efterfrågan på möbler. Sammantaget innebär detta att 45 000-50 000 anställda i träindustrin är direkt beroende av hur byggandet utvecklas i Sverige. Ytterligare ca 20 000 träarbetare är indirekt berörda. Ser man på hela byggnadsverksamheten i vårt land, finner man att antalet sysselsatta inom denna är uppemot 600 000. Av dessa är 300 000 direkt sysselsatta i byggnadsindustrin, medan 250 000 arbetar inom byggmaterialindustri, transportnäring m.m. i anslutning till byggandet och de återstående 50 000 i servicesektorer i anslutning till byggandet. Det är alltså en oerhört viktig del av svensk industri som vi nu diskuterar. Mot den bakgrunden är det inte svårt att förstå att träindustrin nu har allvarliga problem. Bostadsbyggandet, liksom byggandet över huvud taget, har ju tillåtits rasa ner till nivåer som man inte kunde fantisera om för bara några år sedan. Det totala byggandet ökade mycket snabbt under 1950-, 1960 och åtminstone halva 1970-talet. 4-5 26 årlig ökning var regel. Miljonprogrammet innebar att man från 1965 byggde en miljon nya lägenheter på tio år. Byggandet inom industri och handel samt stat och kommun utvecklades också snabbt under dessa år. Bostadsbyggandet nådde toppen 1970, då 110 000 nya lägenheter kom till. Sedan dess har bostadsbyggandet minskat drastiskt, och tio år senare, dvs. förra året, påbörjades endast ca 49 000 lägenheter. Det är det lägsta antalet sedan Koreakrisen i början av 1950-talet. I år minskar bostadsbyggandet ytterligare. Det är möjligt att jag här har något färskare siffror än de industriministern hade som underlag för sitt interpellationssvar. Jag har nämligen tillgång till SCB:s preliminära uppgifter — vilket säkerligen också industriministern har nu. Enligt dessa påbörjades under perioden januari-september i år endast 29 393 lägenheter mot 33 327 under samma tid i fjol. Det har alltså under ett år skett en minskning med nästan 4 000 lägenheter. Detta betyder oerhört mycket för sysselsättningen — fabriker har lagts ner, och ytterligare ett antal människor har blivit arbetslösa till följd av detta. Man måste gå tillbaka ända till 1930-talet för att hitta lika låga siffror som nu, om man undantar krigsåren under 1940-talet. Mot den bakgrunden måste jag här göra den kommentaren, att jag är både överraskad och förundrad. Trots denna kraftiga nedgång och trots dessa kriser verkar regeringen ändå vara nöjd. Nu meddelar t.o.m. industriministern, som hittills hållit sig förvånansvärt och anmärkningsvärt lugn i bostadsbyggnadsfrågorna, att det inte är någon fara med den minskade byggnationen. Det behövs inga åtgärder, säger industriministern i sitt svar till mig. Men de åtgärder, herr Åsling, som regeringen vidtagit och som herr industriministern räknat upp i sitt interpellationssvar har icke varit tillräckliga, eftersom byggandet fortsätter att gå ned. Det är mot den bakgrunden och med hänsyn till regeringens litet slumrande tillvaro i denna fråga som jag skall ta mig tid nu, herr talman, att gå igenom hur situationen är inom olika sektorer av den svenska byggnadsmarknaden och framför allt vilka prognoserna inför nästa år är. Jag har då tillgång till de sammanställningar och uppgifter som statliga verk och myndigheter har. Enligt dessa pekar alla kurvor nedåt inom byggnadsverksamheten. Det är regeringens åtstramningspolitik som kommer att leda till ytterligare försämringar inom den redan hårt trängda byggnads-, träoch materialindustrin. Bostadsbyggandet minskar, och ingenting talar för annat än en fortsatt minskning under nästa år enligt de uppgifter som finns. Industrins byggnadsinvesteringar har halverats sedan 1975. De ökade något 1979 och 1980 — det är riktigt — men de sjunker nu i år igen. Minskningen av industrins byggnadsinvesteringar väntas i år bli 15,5 26, och nästa år beräknas tillbakagången av industrins byggnadsinvesteringar bli hela 18 2. De viktigaste orsakerna till detta uppges vara åtstramningen i den svenska ekonomin och det exceptionellt höga ränteläget. Statens investeringar — det vet industriministern själv — minskar till följd av regeringens sparplaner. Nu skall ni enligt ett löfte till Gösta Bohman utarbeta en sparplan på ytterligare 12 miljarder, som om någon månad skall presenteras för Sveriges riksdag. Det skall då bli intressant att se om byggandet har kunnat hållas fritt i dessa sparplaner. Den kommunala sektorns byggnadsinvesteringar minskar i år och väntas få en ovanligt kraftig nedgång nästa år jämfört med tidigare år under 1970-talet. Orsaken är regeringens åtstramningspolitik inom den offentliga sektorn. Reparationsoch ombyggnadsverksamheten, som industriministern i sitt svar har som ett slags halmstrå i nödens stund, minskar i år. Tidigare har denna sektor ökat snabbt vilket betytt räddningen för bl.a. flera branscher inom träindustrin. Nu minskar även denna sektor till följd av regeringens sparplaner och det höga ränteläget. I förra veckan fattades, som industriministern vet, ett beslut i riksdagen att från årsskiftet slopa de statliga underhållslånen. Det kommer att ytterligare minska reparationerna och underhållen. Detta är utgångsläget och situationen inför 1982 i ett redan ansträngt läge för byggindustrin och träindustrin. Sammantaget innebär det här en mycket kraftig neddragning av byggnads verksamheten, som kommer att få mycket negativa för att inte säga förödande effekter på svensk ekonomi. Självfallet drabbas i första hand byggoch byggmaterialindustrin. Jag har redan nämnt att en fjärdedel av Träindustriarbetareförbundets medlemmar har drabbats av någon form av arbetsinskränkning bara under det senaste året som en direkt följd av det låga byggandet. Men effekterna sprider sig också till andra delar av ekonomin, eftersom byggandet utgjort en av de viktigaste drivkrafterna i den svenska ekonomins utveckling. Den viktigaste orsaken till krisen inom träindustrin är således byggandet. Det finns självfallet också andra faktorer. Sågverksindustrin har drabbats av en djup lågkonjunktur. Denna slår hårdare än vanligt därför att sågverken till följd av råvarubrist inte kunde tillgodogöra sig högkonjunkturen under åren 1979 och 1980. Därför har man inga reserver att leva på under de dåliga tiderna. Det var ju så här, Nils Åsling. Andra länder tog över andelar av Sveriges marknader och tog av Sverige dess roll som ledande trävaruland i Europa. I början av 1970-talet var Sveriges marknadsandel ca 35 90, 1980 hade den minskat till 23 26. Samtidigt ökade Finlands andel från 21 9 till 27 Jo och Canadas från 9 9 till 16 6. Även här bär regeringen ansvaret då den, trots fackliga och socialdemokratiska krav, inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att öka skogsavverkningarna. De åtgärder som vidtogs var antingen felriktade eller för klent tilltagna, vilket diskuterats i annat sammanhang här i riksdagen. Men helt i onödan blev ändå följden förlorade miljarder i exportintäkter, utslagning av fabriker och tusentals människor arbetslösa. Regeringen får helt ta på sig skulden för detta. Då reser jag frågan: Har regeringen lärt sig av de här erfarenheterna, eller skall vi också under den nya högkonjunkturen, som väntas inom sågverksindustrin, förlora flera miljarder i exportintäkter? Skall även denna gång fabriker slås ut och människor bli arbetslösa? Nu finns det tecken som tyder på att efterfrågan är på väg uppåt igen. Det finns också skäl att tro detta bl.a. med hänsyn till de mycket små lager av trävaror som finns i våra viktigaste köparländer. Då är det risk för att råvaruförsörjningen åter kan bli ett problem. Därför har jag en maning till industriministern: Se till att sågverken den här gången ges möjlighet att bättre utnyttja konjunkturen. Genomför de åtgärder som socialdemokraterna har föreslagit i sina motioner här i riksdagen. Inom andra delar av träindustrin beror de nuvarande problemen delvis på att man underlåtit att ta till vara de utvecklingsmöjligheter som finns. Åtminstone är det så, att problemen hade kunnat lindras, om utvecklingsmöjligheterna hade tagits till vara. Träindustrin har goda utvecklingsmöjligheter. Träindustrin behöver icke utvecklas till en krisbransch, träindustrin kan bli en framtidsbransch. Den kan bli det om regeringen bara vill åstadkomma en rimlig industripolitik på detta område och skapa förutsättningar för och understödja en utveckling. Jag skall ta ett par exempel. Trähusindustrins möjligheter till ökad export har belysts med flera exempel i den näringspolitiska debatten under de senaste året. Industrimi nistern känner väl till fallet Japan. I Japan är man intresserad av svenska trähus. I norra delen av Japan råder ett klimat som liknar Sveriges. Därför har man vänt sig hit för att undersöka möjligheten att köpa våra hus, som man vet har en god standard och är energisnåla. Vissa provhus har uppförts som har rönt ett mycket stort intresse, och det skulle kunna bli en stor svensk export av trähus och delar till trähus. Från andra länder, t.ex. Italien och Algeriet, har det kommit förfrågningar om enklare typer av bostäder till bl.a. katastrofområden. Allt detta känner industriministern till. Jag kan tillägga att man i Frankrike har beslutat att 25 96 av alla småhus skall byggas i trä. I England ökar intresset, och diskussioner har förts på liknande bas. Detta är möjligheter som den svenska trähusindustrin måste utnyttja, men jag tror att det behövs en planeringspuff från regeringens sida för att så skall bli fallet. Tillsammans motsvarar de förfrågningar som gjorts nära nog den nuvarande årsproduktionen i den svenska trähusindustrin. Trähusindustrin har en produktionsapparat som skulle kunna klara dessa leveranser. Detta skulle ju kunna ge många jobb i en bransch där ett stort antal kvalificerade yrkesmänniskor nu står utan arbete. Det måste ju vara deprimerande och bedrövligt för dessa arbetslösa människor och deras familjer att veta att de egentligen går arbetslösa helt i onödan. Om man hade tagit till vara de exportmöjligheter som funnits, om regeringen hade agerat, så hade de ju haft jobb. Då hade de inte behövt kastas in i den förbannelse som arbetslösheten utgör. Vi hade också kunnat förbättra Sveriges ekonomi genom de värdefulla exportintäkter som hade blivit följden av denna försäljning. Men ingen har orkat ta itu med detta. Trähusföretagen själva har tydligen ansett sig för små för att var och en för sig ta itu med så stora projekt som det här har varit fråga om. Något samarbete har ännu inte kommit i gång i någon större utsträckning. Även om industriministern pekar på något initiativ i ett interpellationssvar, så menar jag att det icke är tillräckligt. Det behövs i det här fallet en samordning för gemensam exportförsäljning. Regeringen borde häri ha sett en möjlighet att bättra på vår dåliga handelsbalans och en möjlighet att öka sysselsättningen i Sverige. Men månad efter månad har gått — och nu också ett par år — utan att vare sig regering eller företag har visat sig vara intresserade. Jag vill väl aldrig tro, herr Åsling, att det är av ideologiska skäl som industriministern har låtit dessa möjligheter gå Sverige förbi. I stället är det nu andra länder, t.ex. Finland och Danmark, som tillverkar dessa hus, och i Danmark sker det dessutom delvis med svenska trävaror. Från vårt håll har vi lagt fram förslag om inrättande av statliga handelshus. Exemplet från trähusindustrin belyser mycket väl behovet av sådana satsningar. Handelshusen skulle kunna samordna marknadsbearbetning, produktion, försäljning och transporter och ta över en del av det risktagande som det alltid innebär för små företag att gå in på nya exportmarknader. Jag menar att de riskerna får staten i det här fallet ta, eftersom det blir så många andra tillskott som är värdefulla, nämligen i form av exportintäkter och sysselsättning. Om man kan ta till vara möjligheterna att exportera trähus, så kommer det också att få positiva effekter på exporten av snickerier. Det kan bli ett sätt att sälja ”svenskt” byggande. Vi ligger i Sverige tekniskt långt framme när det gäller energisnåla byggsystem. Vi skall ju framhålla våra fördelar i så många sammanhang som möjligt. Även när det gäller konstruktioner i träbyggande ligger Sverige långt framme. Det finns till följd av energiprisernas kraftiga uppgång ett ökande intresse för det byggande vi har här i landet, och en ökad satsning på export kan här få betydande effekter. Det är enligt vårt sätt att se självklart att staten måste ta initiativ för att hjälpa så att den här utvecklingen kommeri gång. Annars kommer vi åter att få uppleva hur man i andra länder springer ifrån oss och tar hand om de här möjligheterna framför näsan på den svenska industrin, allt medan arbetslösheten och kapitalförstörelsen ökar i den svenska träindustrin. I år har jag förstått av de uppgifter om permitteringar och uppsägningar som kommer in, att även möbelindustrin har stora problem. Det har utvecklats i delsvar till Catarina Rönnung, och hon kommer att gå in på denna fråga. Får jag ändå här göra ett par kommentarer. Svensk möbelindustri har länge varit starkt internationell. ”Svenska möbler” är ett begrepp i internationella sammanhang. Möbelexporten har också ökat kraftigt — åtminstone fram t.o.m. 1980 — och har till största delen kunnat kompensera nedgången på hemmamarknaden. Nedgången i Sverige är en följd också av det låga byggandet och av regeringens åtstramningspolitik och inte bara, som industriministern påstår i sitt svar, av den dåliga inkomstutvecklingen. Svenska möbler borde ha en fortsatt fin framtid. Men det behövs en nysatsning för att utveckla den specifika svenska designen. Framtiden torde främst ligga i en satsning på kvalitetsmöbler, då vi torde ha svårare att konkurrera internationellt i fråga om billigare standardmöbler. Ett område på möbelsidan där Sverige har särskilt goda utvecklingsmöjligheter är den offentliga miljön och inredningsdelen, där vi sannolikt ligger före många andra länder. Detta är naturligtvis ingenting som kommer av sig självt, utan det krävs målmedvetna satsningar på produktutveckling och marknadsföring. På nordiskt plan, i Nordiska rådet, har frågan om ett gemensamt nordiskt branschråd för möbelindustrin tagits upp av de socialdemokratiska delegationerna. Ännu har förslaget inte vunnit gehör, men det är en fråga som skulle betyda mycket för den gemensamma nordiska möbelindustrin. De nordiska länderna borde vinna på gemensamma aktioner på världsmarknaden i stället för att konkurrera ut varandra. Även här efterlyser jag initiativ och stöd från Sveriges regering. Ett ytterligare område som jag vill ta upp i detta sammanhang är sågverksindustrin — detta för att belysa träindustrins betydande utvecklingsmöjligheter. F.n. säljs huvuddelen av sågverkens produkter i form av helt obearbetade trävaror, som utgör råvara för snickerifabriker, möbelfabriker och byggandet i Sverige och på exportmarknaderna. Särskilt liten är andelen bearbetade produkter av den del av produktionen som går på export. På det området har industriministern verkligen tänkt till. Det hedrar honom att vi genom industriverkets försorg fått en branschutredning. Statens industriverk presenterade denna utredning i våras, och den visade att det finns goda marknader för vidareförädlade trävaror. Den utredningen har egentligen bara blivit liggande. Man har i denna branschstudie gjort en bred undersökning bland snickerioch möbelfabriker på de viktigaste exportmarknaderna och kartlagt intresset för bearbetade trävaror från den svenska sågverksindustrin. Vad kom man fram till? Jo, man kom fram till att intresset var mycket stort för sådana svenska produkter. De produkter som det är fråga om är ämnen och komponenter till snickerier och möbler samt till byggnadsindustrin. Det kan gälla enkla produkter, t.ex. snickeritorkade, exaktkapade ämnen, men även mer bearbetade produkter och färdiga delar till snickerier och möbler. Jag har gått in på detta, därför att det är väldigt väsentligt, och jag skall återkomma härtill om en stund. En ökning av förädlingen på detta sätt i de svenska sågverken skulle, herr Åsling, kunna ge ett stort antal nya jobb i Sverige och samtidigt tillföra landet nya exportinkomster, som vi så väl behöver. Det är inte precis småpotatis det är fråga om, utan enligt de beräkningar som industriverket har gjort skulle vidareförädlingen i sågverken kunna betyda upp till 7 000 nya jobb i vårt land och upp till 5 miljarder kronor i ökade exportinkomster. Både industriministern och jag kan naturligtvis i detta läge åka upp till Norrbotten. Industriministern talar där om 700 nya jobb, och jag lovar socialdemokratiska ansträngningar för att rädda den industri som finns och ger sysselsättning. Vi kan också åka till andra delar av vårt land och diskutera 100 jobb eller 200 jobb. Men apropå rejäla tag, herr Åsling, så skulle det enligt industriverkets uträkning kunna ge 7 000 nya jobb och miljarder kronor i ökade exportintäkter, om man bara tog tag i denna fråga. Det visar hur angeläget det är att vi har en framförhållning och en planering. Jag önskar att industriministern kunde komma ifrån de så att säga ideologiska låsningar som industriministern har nästan varje gång vi diskuterar industripolitik och att vi i stället kunde satsa på det som vi med hänsyn till basstrukturen i vårt land bör kunna göra satsningar på. Herr industriministern kommer ju från Jämtland. Jag har nyligen varit i Jämtland på en näringspolitisk konferens, där vi diskuterade behovet av satsningar på ökad vidareförädling i sågverken. Vi vet båda två att en sådan satsning samtidigt skulle ha stor regionalpolitisk betydelse, eftersom många mindre och medelstora sågverk ligger i glesbygden. Satsningen på vidareförädling ger dessa sågverk en ny överlevnadsoch utvecklingsmöjlighet. Ta detta på allvar! Men det är naturligtvis bråttom att få i gång den här utvecklingen också därför att andra länder kommer att satsa på en utveckling av sågverksindustrin i den här riktningen. Den undersökning som industriverket har gjort visar att Sverige har skaffat sig ett försprång. Andra länder har inte gjort denna omfattande kartläggning av marknaden. Om vi i Sverige snabbt kommer i gång med verksamheten, kan vi utnyttja detta försprång. Om vi inte kommer i gång med verksamheten är risken stor att andra länder kommer i kapp med oss och går förbi oss. Det är därför som jag beklagar att industriminister Åsling har fördröjt utvecklingen genom sitt sätt att hantera industriverkets utredning. I stället för att snabbt föranstalta om de åtgärder som industriverket föreslog — inrättande av ett branschprogram för sågverksindustrin för att stödja bl.a. marknadsbearbetningsoch försäljningsåtgärder, industrilånegarantier, produktionsplanläggning m.m. — valde industriministern att skicka ut denna så att säga självklara utredning på remiss. Detta, hävdar vi, var onödigt eftersom branschen var väl representerad i en referensgrupp som kopplats till utredningen. I den gruppen redovisades inga delade meningar om industriverkets förslag. Ännu har inte regeringen kommit med något förslag. Vissa uppgifter har förekommit i pressen om att regeringen skulle vara oenigi den här frågan. Det skulle vara välgörande om industriministern här i dag kunde redovisa huruvida han kommer att förelägga Sveriges riksdag förslag om åtgärder för sågverksindustrin. För det kan ändå inte vara så, att industriministern inte vill ta till vara de utvecklingsmöjligheter som finns. Vi har ju i Sverige, och jag vill upprepa det, i dag ett stort behov av industriell utveckling, av exportinkomster och av jobb. Här finns redovisad en klar möjlighet på alla dessa områden, och den möjligheten måste tas till vara. En ytterligare fördröjning får inte ske. Regeringen måste komma över sin beslutsångest i den här frågan. Det kan ju ändå ge 7 000 nya jobb och 5 miljarder i ökade exportintäkter. Herr talman! Till sist några ord ytterligare om byggandet. Jag har redan nämnt de fackliga kraven på åtgärder på byggandets område. Vi har från socialdemokratisk sida stött dessa krav. Den nivå som byggandet har rasat ned till nu är inte rimlig. I många kommuner finns dokumenterade behov av nya bostäder, och det gäller inte minst Stockholms län. På reparationsoch underhållssektorn behövs mycket stora insatser i lägenheter över hela landet, lägenheter som byggdes under 1950 och 1960-talen. Enbart behovet av nya eller reparerade fönster uppgår till miljardbelopp. De undersökningar av behovet av reparationer och underhåll som byggforskningsinstitutet f. n. genomför visar på betydligt större behov av insatser än vad som hittills varit känt. Detta är åtgärder som måste genomföras under 1980-talet, annars kommer dessa delar av bostadsbeståndet att förfalla och åtgärderna fördyras ännu mer. Samtidigt måste saneringsverksamheten öka i volym. Ett stort antal äldre människor bor i dag i gamla omoderna lägenheter. Antalet pensionärer i sådana lägenheter kommer att öka snabbt under 1980-talet. Om vi skall kunna erbjuda dessa människor en dräglig bostadsstandard, måste takten i saneringsverksamheten öka. Vi finner denna fråga så viktig att vi anser att statsmakterna utan dröjsmål, i samarbete med kommunerna och bostadskooperationen, måste låta utarbeta ett upprustningsprogram för det äldre bostadsbeståndet, som nu behöver repareras och moderniseras. Vi menar också att staten, trots ett ansträngt statsfinansiellt läge, bör skapa särskilda finansiella förutsättningar för detta. Bakom det förslaget ligger inte bara bostadssociala motiv utan i hög grad också industripolitiska. Det är icke rimligt, herr Åsling, att låta den industrinedläggning som nu pågår fortgå ohämmat. Förr eller senare tvingas regeringen, vilken politisk färg den än har, att öka byggandet. Om man nu låter industrin slås ut tvingas vi då importera fönster, dörrar, skåp och annat byggmaterial. I stället för att ta till vara möjligheterna till ökad export innebär regeringens politik att importen kommer att öka. Vi kräver snabbt verkande åtgärder för att få i gång nybyggnationen av bostäder. Vi kräver ett program för att få i gång reparations-, ombyggnadsoch saneringsverksamheten. Vi menar att det är nödvändigt att göra en organiserad satsning på detta för att något kompensera det kraftiga volymbortfall som sker med den nuvarande låga nivån på nybyggnationen. Det bör därför vara möjligt att organisera en underhållsoch reparationsverksamhet som skulle motsvara en byggnadsvolym på ytterligare 15 000-20 000 lägenheter och jämsides göra satsningar för att höja nybyggnationen av bostäder. Vi hemställer till Sveriges regering att utan dröjsmål utarbeta ett sådant gigantiskt program. Till sist ett maningens ord till industriministern: Låt inte träindustrin bli en ny s.k. krisbransch! Ta till vara de utvecklingsmöjligheter som jag har redovisat i mitt långa anförande! Ta upp de konkreta förslagen i det! Jag kommer inte att gråta, och mitt parti blir inte ledset, om den borgerliga regeringen, herr Åsling och fru Friggebo, lägger fram dessa förslag i Sveriges riksdag — vi kommer tvärtom att stötta dem. Jag vill nu i sex punkter sammanfatta våra krav. De visar att socialdemokratin har förslag för att komma åt problemen i träindustrin och öka byggandet. 1. Öka byggandet! Utarbeta utan dröjsmål ett program för hela byggsektorn, för en ökad nybyggnation av bostäder, för ett ökat industribyggande och för ökat offentlig byggande! Genomför de socialdemokratiska förslagen för att åstadkomma detta! 2. Utveckla ett program för en stor satsning på underhållsoch reparationssektorn! En satsning nu betyder mycket för att rädda industrikapaciteten. 3. Se till att virkesförsörjningen fungerar! Genomför det socialdemokratiska förslaget om ett kombinerat stödoch avgiftssystem för ökat virkesuttag! 4. Ta initiativ för att samordna trähusindustrin, så att den kan ta till vara de exportmöjligheter som bjuds! 5. Genomför det liggande branschprogrammet för vidareförädling i sågverksindustrin! 6. Stöd kravet på ett nordiskt branschråd för möbelindustrin! Min vädjan till regeringen är: Genomför dessa förslag! Ni har socialdemokratins fulla stöd för åtgärder som vidtas för att stoppa industriutslagningen och arbetslösheten. Tiotusentals människor runt om i vårt land önskar sig i dag ingenting högre än att det vidtas åtgärder för att minska arbetslösheten och ge dem jobben tillbaka. Ca 60 000 ungdomar runt om i vårt land är i dag utan arbete. Deras enda förhoppning står till de politiska partierna, till att politikerna genom beslut i regering och riksdag skall åstadkomma nya jobb och en säkrare framtid för hela Sveriges folk.

Herr talman! Med anledning av den stora betydelse som träindustrin har i den region av landet som jag representerar har jag med uppmärksamhet följt denna debatt. Industriministerns svar känns som ett slag i ansiktet för alla de människor som är beroende av träindustrin och som tror på idén om att vi skall arbeta oss ut ur krisen. Många hindras i dag från att delta i det arbetet. Speciellt gäller detta inom träindustrin. I mitt hemlän har vi en mycket stor andel träindustri, ca 22 90 mot ca 8 Pi riket som helhet. Variationen är stor mellan kommunerna. I Högsby utgör t.ex. träindustrin 80 26 av den totala industrin, i Hultsfred 49 26, i Nybro Inom Svenska träindustriarbetareförbundets båda avdelningar noterar man en 30-procentig arbetslöshet. Det gäller också målarna. Räknar man in korttidsvecka och permitteringar, så når man nästan 50 96 av de aktiva medlemmarna. I min hemkommun Nybro berörs 743 av 1170 anställda inom träindustrin av korttidsvecka, permitteringar eller avsked. Av dessa berörs ungefär 100 människor i det lilla samhället Alsterbro. Den träförädling som vi har i Nybro är t.ex. tillverkning av dörrar, karmar, golv samt bokhyllor, stolar och andra möbler. Denna andel är alltså så stor som 47 0 av den totala industrin. Chanserna att få nya jobb är högst minimala. Den 1 oktober noterades — för att ta ett exempel — 66 sökande på varje ledigt arbete i just Nybro, 35 på varje ledigt arbete i Virserum och Emmaboda samt 34 sökande i Torsås. Det finns en övertygelse hos människorna i vårt län om att träindustrin är en viktig bransch, att de anställda i denna bransch gör en nyttig samhällsinsats, att man tar vara på den inhemska råvaran, att man har en energisnål produktion och att man gör bra produkter. Flera produktionsställen ligger i de mindre tätorterna och en del i rena rama glesbygden. De flesta företagen är små eller medelstora. Man tycker att det är vettigt att fortsätta med denna förädlingsverksamhet, till gagn för människorna. Men en hel bransch går nu på knä. Starka krav reses från olika håll om åtgärder från regeringens sida. T. o. m. lokala centerorganisationer finner anledning att publicera sina krav på t.ex. ett ökat byggande. Industriministern svarar i dag emellertid att han inte ser någon anledning att överväga ytterligare åtgärder. Inte ett ord finns i svaret om träindustrins betydelse, om oron för ett ökat importberoende, om utvecklingen mot monopol och koncentration, om situationen för de anställda, om risken för utslagning beträffande vissa mindre orter, osv. Jag har tidigare haft en diskussion med industriministern om Swedish Match och Svenska Dörr i Nybro. Jag skall inte upprepa vad som då sades, men jag kan konstatera att ingenting positivt ännu har hänt. Byggandet är givetvis en viktig faktor. Bostadsbyggandet har mer än halverats, anges det i svaret. Nedgången i byggandet 1980/81 avser helt småhus, heter det vidare. Detta stämmer inte för vårt län. Produktionen av flerfamiljshus har nu nästan helt upphört. Vad som nu byggs är småhus. Att byggandet har mer än halverats stämmer dock — från 2 788 lägenheter 1971 till I 100 lägenheter 1981. Det går att öka byggandet, om bara viljan finns — det har tidigare belysts i debatten. Det känns tragiskt att behöva åka hem och rapportera om regeringens totala ointresse för träindustrins utveckling. Man har så svårt att inse att det skulle vara någon vinst red att folk är arbetslösa. Ett stort antal yrkeskunniga träarbetare i full sysselsättning tillför ekonomin ett inte föraktligt antal kronor i förädlingsvärde. Ett stort antal yrkeskunniga träarbetare i arbetslöshetskön tillför inte ekonomin ett enda öre. Däremot belastar de statsutgifterna. Sydösta LO-distriktet har räknat ut att arbets löshetsersättningarna inom det distriktet f. n. uppgår till 190 milj.kr. på ett år. 80 20 av dessa pengar kommer från staten. Om nu regeringen inte tänker vidta några ytterligare åtgärder, vem skall då göra det? I detta sammanhang har industriministern sagt att kommunerna måste anstränga sig mera. Men det finns vissa hinder i lagstiftningen. Vi har två färska exempel i vårt län med överklaganden över kommunala beslut som syftar till att rädda sysselsättningen. Jag vill därför fråga industriministern: Är det kommunerna som skall vidta åtgärder, och har industriministern i så fall några tips om vad man kan och vad man får göra?

Herr talman!

Men jag skall gärna samtidigt säga att jag tycker att det är värdefullt att få denna debatt, och framför allt att den ledande företrädaren för oppositionen när det gäller industripolitik så grundligt går igenom branschernas — det är fråga om flera branscher — förutsättningar och den allmänna situationen. För att vara litet speciellt artig får jag säga till Catarina Rönnung att när det gäller möbelindustrins kris är det inte fråga om att ge sig in i några partipolitiska värderingar som Catarina Rönnung desperat försökte göra, utan det är helt enkelt fråga om ett ändrat konsumtionsval — som Catarina Rönnung själv också senare påpekat. Det är fråga om kostnadsläget i landet. Jag vill gärna vitsorda att programmet från Jönköping är bra — ta och realisera det! Regeringen tänker inte lägga hinder i vägen för goda initiativ. Låt oss se vad ni kan prestera, och jag förutsätter att facket också hänger med. Frågan om kronpåslag är en sak som vi framför allt i tekoindustrin länge har diskuterat, men det är till sist ändå en fråga mellan branschen, grossister och fabrikanter. Lena Öhrsvik menar att jag inte har sagt någonting om träindustrins betydelse, men jag utgick från att man i Sveriges riksdag borde vara medveten om den, eftersom vi har ett näringsliv som i hög grad är baserat på träindustrin. Kommunernas roll är att lokalt vara ansvariga för utvecklingen inom kommunerna. Inom ramen för kommunallagen skall man självfallet göra vad man kan för att klara sysselsättningen. Till kommunernas förfogande har regeringen ställt en rad resurser, bl.a. på det regionala planet, och det är dem som kommunerna har att utnyttja för att främja sysselsättningen. Herr talman! Får jag då gå in på Thage Petersons inlägg. På något sätt finns det ett nyckelord i Thage Petersons långa inlägg här, och det är kravet på att regeringen skulle, som han sade, framorganisera en marknad. ”Framorga nisera en marknad” — det är egentligen ett ganska avslöjande uttryck för hela den filosofi som ligger bakom Thage Petersons inlägg. Det kanske trots allt i detta avseende finns vissa ideologiska skillnader mellan Thage Peterson och mig, även om jag upplever Thage Peterson som en pragmatiker och därför gärna ser att man söker lösningar över partioch blockgränser också i det här avseendet. Men att framorganisera en marknad faller på sin egen orimlighet.

Ser man frågan från efterfrågesynpunkt kan man knappast komma ifrån att vi har ett växande antal tomma lägenheter här i landet. Thage Peterson åberopade SCB:s statistik men glömde av någon anledning att också upplysa om att antalet tomma lägenheter ökade från i fjol till i år, något som vittnar om att den privata konsumtionen stagnerar på detta område, vilket är beroende av att vi måste in i en anpassningsprocess, där vi inte kan konsumera mer än vad vi producerar. Det går ut också över boendet. Dess värre är det så. Jag skulle önska att vi hade haft en annan ekonomi, där vi hade kunnat expandera konsumtionen och inte behövt se till vår produktionsutveckling på samma sätt som nu. Vi skall dessutom notera att vi inte längre har någon flyttlasspolitik, vilket vi hade i ett tidigare skede, framför allt under 1960-talet, när vi hade den våldsamma expansionen inom bostadsbyggandet. Jag kan inte tro att det är en ny flyttlasspolitik just för att öka behovet av bostäder som Thage Peterson förespråkar, men detta är alltså värt att notera i det här sammanhanget. Vi har ökat renoveringarna rätt avsevärt och lyckats kompensera nedgången i nyproduktionen fram till i fjol på detta sätt, men ett ökat inslag av renoveringar innebär också en ändrad konsumtion av byggmaterial, dvs. trävaror. Detta har alltså påverkat branschens utveckling. Därför är de andra områden där trävaruindustrins marknad kan finna avsättning av avgörande betydelse, först och främst naturligtvis investeringarna i industrin. Jag håller även i det avseendet med Thage Peterson om att de spelar en avgörande roll. När man går ut i näringslivet — vilket också Thage Peterson gör ibland — finner man att det i många företag talas om att det främsta hindret för en ordentlig investeringsaktivitet vid sidan om det internationella perspektivet är diskussionerna om löntagarfonder här i landet — med rätt eller orätt; det är möjligt att de diskussionerna har överbetonats. Här måste riksdagen göra sitt yttersta för att med sina politiska beslut i olika avseenden stärka framtidstron i näringslivet och därmed också främja investeringsviljan. Exportfrågan är viktig över huvud taget och naturligtvis inte minst i ett skede då den svenska konsumtionen viker. Thage Peterson glömde i sin grundliga genomgång att berätta att sedan devalveringen har skogsindustrins export ökat med inte mindre än 56 96. Det är ingen industrigrupp som haft så omedelbar nytta av devalveringen som skogsindustrin. Man borde kanske också notera att devalveringen fortlöpande ger effekter för branschen. Jag tror därför att det är förhastat att säga att vi förlorar marknadsandelar. Jag tror att vi nu återerövrar marknadsandelar, inte minst då det gäller sågade varor. Det finns också goda möjligheter att återerövra marknadsandelar när det gäller förädlade produkter på trävarusidan. Jag vill — eftersom Thage Peterson här säger att industridepartementet varit passivt — påpeka att bostads-, handelsoch industridepartementen i mars kallade branschen till en genomgång av vad som skulle kunna göras på exportsidan. Det gällde framför allt trähustillverkarna. Detta var ett led i de fortlöpande kontakter som vi har med branschen för att tillsammans med exportrådet och SIND se vad som kan göras för att öka exporten. Där diskuterades vissa insatser som sedan har genomförts. Över huvud taget är det så — där har Thage Peterson gett ett felaktigt intryck i sitt inlägg — att hela det exportfrämjande program som vi har naturligtvis står till förfogande också för den här branschen, liksom för andra branscher. Det gäller exportkreditnämnden och andra faciliteter på exportområdet. Dessa möjligheter utnyttjas också i växande omfattning. Thage Peterson åberopar projekt i Japan och andra länder. Där noterar nu svenska husfabrikanter vissa framgångar. Men det är alldeles uppenbart att problemen varit att branschen som sådan bestått av ett antal internationellt sett relativt små företag och att det skulle vara av värde om man här kunde sammanföra resurserna och på skilda sätt försöka samverka. Sådana ansträngningar görs också. Exportkreditnämnden har gjort vissa insatser för att främja möjligheten till en samordnad verksamhet från husfabrikanternas sida. Sammanfattningsvis skulle man alltså kunna säga att Thage Petersons långa inlägg präglades av bristande tilltro till branschen. Det var många intressanta synpunkter, men den bristande tilltron till branschen och de anställda i trävaruindustrin delar jag inte. Branschen har utomordentligt goda möjligheter till utveckling med de betydande erfarenheter och det engagemang som finns från de anställdas och företagarnas sida.

Herr talman! Jag vet inte varför industriministern i dag en andra gång inte bara feltolkar utan också direkt felciterar mig och därifrån bygger upp sin argumentation. Jag har inte sagt någonting om att framorganisera en marknad. Jag använde ordvalet att framorganisera en satsning — protokollet kan styrka min uppgift härvidlag. Jag menade och menar att denna fråga är så viktig att statsmakterna utan dröjsmål måste, i samarbete med kommunerna och bostadskooperationen, utarbeta ett upprustningsprogram för det äldre bostadsbeståndet. Jag menar också att staten bör skapa särskilda finansiella förutsättningar för detta, trots det statsfinansiella läget. Det var för att få i gång detta som jag menade att regeringen bör ta ett initiativ tillsammans med kommunerna och bostadskooperationen. Jo, herr Åsling, det finns flera kommuner runt om i landet som har bostadsbrist. I Stockholms län är det långa väntetider. Ungdomen stängs ute från bostäder. Det hjälper inte att, som regeringen gör, hänvisa till att det i vissa kommuner finns tomma lägenheter. Vilken glädje har de som söker en bostad i östra Sverige av att det finns tomma lägenheter i Göteborg? Ett ökat bostadsbyggande leder till att fler människor över hela landet kan få jobb eller behålla sina jobb. Bostäderna kanske byggs i bristkommunerna här i Stockholms län, men de byggs med snickerier som kanske är tillverkade i Kalmar län eller Ådalen. Därför är det så oerhört viktigt att man inte fortsätter att ha den nonchalans mot byggandet som den borgerliga regeringen nu har. Jag skall emellertid nu använda huvuddelen av min replik till industriministern för att något beröra den raljerande ton i industriministerns inledning som gjorde mig litet dyster och litet upprörd.

Jag skulle tro, herr Åsling, att industriministern kommer att få anledning att många gånger ångra slutmeningen i dagens interpellationssvar, nämligen att han inte har någon anledning att överväga ytterligare åtgärder. Detta skriver industriministern i en tid då industridöd och arbetslöshet går som en löpeld över Sverige. Han skriver det i en situation då prognoserna visar negativ utveckling av byggandet inom samtliga sektorer. Han skriver det i en situation då fler fabriker kommer att slås ut och fler människor bli arbetslösa. Det är då landets industriminister säger att det inte behövs några ytterligare åtgärder. Sanna mina ord: Den meningen kommer Nils Åsling att få äta upp under en lång tid framöver. Nu gick arbetsmarknadsministern ut. Jag har egentligen ingen debatt med honom, men jag vill likväl göra tillägget: Regeringen har icke tagit arbetslösheten på allvar. Det är hårda ord från riksdagens talarstol, men de är befogade. När vi i valrörelsen förde fram förslag till åtgärder för att hindra arbetslösheten förlöjligades vi av folkpartiledaren. Den i regeringen ansvarige arbetsmarknadsministern menar att vi måste acceptera arbetslöshet. I dag träder industriministern fram i ett allvarligt läge för byggandet och säger att inga åtgärder behövs. Då kan man verkligen fråga sig: Hur många industrier måste slå igen, hur många människor ytterligare skall behöva bli arbetslösa innan regeringen vaknar upp och tar byggkrisen och träindustrins problem på allvar? Regeringens hantering av arbetslösheten och industridö den har utvecklat sig till en allvarlig lek med jobben — det allvarligaste som finns. Hela Munksjödramat är ingenting annat än en häpnadsväckande hantering på hög nivå av 2 200 jobb. Jag slår fast att det är dystert, herr talman, att inte regeringen och industriministern vill göra något åt byggkrisen och den allvarliga situationen inom träindustrin. Industriministern kom till Sveriges riksdag i dag, inte bara utan ett enda förslag till åtgärder — han kom också hit utan någon vilja att gripa sig an problemen och svårigheterna. Jag har haft många diskussioner och heta duster med herr Åsling i industripolitiska frågor, men jag måste ändå säga att så naken som i dag har jag aldrig sett Sveriges industriminister.

Herr talman! Jag skulle gärna vilja ha en ytterligare förklaring om kommunernas roll. Nils Åsling sade att man är lokalt ansvarig för utvecklingen och sysselsättningen inom ramen för kommunallagen och att till kommunernas förfogande finns en rad resurser på det regionala planet. Då vill jag fråga: Vilka resurser? Jag frågar också: Hur kan en kommun påverka t.ex. räntenivå, underhållslån, exportstöd, eventuella importbegränsningar osv.? Det handlar om åtgärder som gäller branschen som sådan. En enskild kommun kan inte göra särskilt mycket, utan detta får anses vara regeringens ansvar. Men när regeringen nu inte tänker göra något ytterligare, måste någon annan ta initiativet. Därför vill jag veta om Nils Åsling avsåg kommunerna. Jag skulle också vilja ha tips om vad kommunerna skulle kunna göra. Det vore bra om industriministern ville utveckla det resonemanget vidare. Vilket råd vill industriministern ge sina partivänner i Högsby kommun, där man till 80 20 är beroende av träindustrin?

Herr talman! Får jag först säga till Lena Öhrsvik att jag självfallet är 23 november 1981 beredd att ge råd. Det är kanske litet genant att kammarledamöterna inte är medvetna om samspelet mellan kommuner, länsmyndigheter och i centrala sammanhang ansvariga myndigheter. Kommunens roll är ju att skapa ett sådant företagsklimat och sådana allmänna förutsättningar att nyföretagandet och utvecklingen av företag på allt sätt främjas. Kommunen har att göra detta inom kommunallagens ram. Vi har kompletterat kommunernas aktiviteter med utvecklingsfonder och särskilda lånemöjligheter. Det är, som jag sade tidigare, den möjlighet som står kommunerna till buds. Till Catarina Rönnung vill jag säga att jag är medveten om de sega, duktiga och initiativrika smålänningarna. Men det är inte centrala planer, program och annat politiskt snömos som de efterfrågar, utan de vill faktiskt ha en chans att konkurrera på lika villkor. Vad de framför allt efterfrågar är ett annat kostnadsläge här i landet, en högre produktivitet och över huvud taget ett näringsliv som är konkurrenskraftigt. Låt oss skala bort alla bisatser, som man kryddar det politiska språket med. De har liten betydelse i sammanhanget när man kommer ut i verkligheten. Jag ber, Thage Peterson, om ursäkt, om jag tolkade uttalandet fel. Det var alltså detta att framorganisera en satsning och inte en marknad som Thage Peterson menade. Det håller jag honom räkning för. Han vill således framorganisera en satsning centralt på svenskt näringsliv. Jag tror fortfarande, Thage Peterson får ursäkta mig, att det betraktas som utmanande och kanske litet grönköpingsmässigt. Vad svenskt näringsliv behöver är en ekonomisk politik och ekonomiska förhållanden som gör att vi får konkurrenskraft. Vi märker också att devalveringen får just den här avsedda effekten — långt bättre än centrala planer och allehanda politiska krav. Visst finns det bostadsbrist i vissa kommuner. Men man kan också notera att det finns överskott på lägenheter i expansiva kommuner. Och det är kommunerna som har ansvaret för bostadsförsörjningen. Att bostadsbyggandet totalt sett har gått ned beror på att konsumtionen har satt sig och nu anpassats till de samlade ekonomiska resurserna. Men det är helt naturligt att kommunerna, liksom tillverkarna och byggarna, har mycket att göra för att genom förenklingar och besparingar öka konsumtionen. På det området tycker jag nog att det har gjorts alldeles för litet, bl.a. från byggarnas sida. För att göra det hela kort och effektfullt säger Thage Peterson sedan att regeringen inte har gjort någonting, inte har tagit arbetslösheten på allvar. Under hänvisning till vad vi under årens lopp har gjort industripolitiskt och arbetsmarknadspolitiskt och med hänsyn till vad vi dagligdags sysslar med inom regeringskansliet, har jag för min del svårt att ta Thage Peterson på allvar när det gäller dessa omdömen. Det är minst sagt oförsynt av Thage Peterson att säga att Munksjö är föremål för en häpnadsväckande hantering. Vad har Thage Peterson för grund för detta lösryckta påstående? Upp till bevis! Det gäller ju en allvarlig strukturfråga, som vi från industridepartementets sida i stor omfattning har varit sysselsatta med under de senaste två åren. Jag ber Thage Peterson att här lägga fram bevis. Omdömet beträffande Munksjö är närbesläktat med en del andra litet förhastade och löst grundade omdömen i denna debatt. Det vore bättre om vi här ägnade oss åt att försöka komma överens om vad som är skogsindustrins och trävaruindustrins problem och lösa dem i bästa samförstånd. Det finns nämligen — och här är Thage Peterson och jag överens, vilket är värt att notera — en betydande utvecklingspotential i denna bransch, som vi på alla sätt måste ta till vara.

Herr talman! Jag skall inte kommentera ett av industriministerns mera kända favorituttryck, nämligen snömos. Däremot skall jag säga några ord om den liknelse med Grönköping som industriministern använde sig av. Så som vi brukar arbeta i vårt demokratiska Sverige med kontakter mellan regering, kommuner och folkrörelser, skulle alltså i den här aktuella frågan vara grönköpingsmässigt. Jag förstår inte riktigt det. Vad jag föreslog var att regeringen — i en svår tid och i en bekymmersam fråga — skulle sätta sig ned med kommunerna, de allmännyttiga bostadsföretagen och bostadskooperationen för att studera på vilket sätt den extremt låga nivån på nybyggnationen kan kompenseras med en ökad satsning på reparationer och underhåll. Jag sade också att staten, trots ett ansträngt statsfinansiellt läge, på något sätt måste gå in med en finansieringsform för att rädda jobben, fabriker och industrin. Hur i all världen kan industriministern få detta till att det skulle vara fråga om Grönköpingsmetoder? Detta är ju ett sätt som vi arbetar på i vår demokrati för att lösa problemen och för att komma bort från svårigheterna. Jag vidhåller det jag sade om att regeringen har varit passiv när det gäller arbetslösheten. Jag vidhåller att flera statsråd har varit ute och lekt och raljerat med förslag som vi har kommit med när det gäller att få bukt med arbetslösheten. Jag nämnde folkpartiledarens raljerande under valrörelsen. Jag nämnde arbetsmarknadsministerns yttrande för ett tag sedan om att vi måste acceptera arbetslösheten. Får jag fästa industriministerns uppmärksamhet på att vi i dagsläget har en sådan omfattning av arbetslösheten som vi inte har haft sedan 1930-talet. Vi har över 60 000 arbetslösa ungdomar. Måste vi inte vidta åtgärder för alla de ungdomarna och försöka lägga vår politik så att det skapas nya jobb? Därför är den fråga som vi har diskuterat här i dag så viktig — det finns nämligen så många sysselsättningsmöjligheter inom byggandet. Och jag har pekat på att det inom träindustrin är nödvändigt med åtgärder som skulle kunna leda till nya sysselsättningstillfällen.

I stället har industriministerns attityd varit att gå upp och dels raljera med tre talare som gjort allvarligt menade inlägg, dels beteckna inläggen som grönköpingsmäs siga och dels ta upp dem som snömosaktiga. Vad är detta för hantering av viktiga frågor, i en tid då tiotusentals människor har slagits ut i industrin, då 60 000 ungdomar är arbetslösa och då nya människor får räkna med arbetslöshet till följd av att prognoserna är mycket dystra för byggnationen under de kommande åren? Jag har försökt, herr talman, att i en allvarligt menad interpellation och i ett långt inlägg med många förslag till Sveriges regering, peka på att den svenska trähusindustrin visst har utvecklingsmöjligheter — om man utnyttjar de utvecklingsmöjligheterna. Därför är det viktigt att vi håller uppe efterfrågan, att vi tar till vara dessa utvecklingsmöjligheter för att förhindra att kapaciteten inom träeller annan byggnadsindustri kommer att slås ut och att vi tvingas in i situationen att importera byggmateriel från andra länder. Detta har varit ett budskap. Mitt budskap i interpellationen och det långa inlägget var just att vi skulle förhindra en utveckling inom träindustrin som skulle leda till ökad arbetslöshet och ökade förluster i exportledet. Jag pekade på sågverkssidan, möbelsidan, trähussidan och flera andra delar av den svenska träindustrin. Och jag har gjort kopplingen till byggnationen och riktat uppmärksamheten på ett antal orostecken på att den närmaste utvecklingen kan komma att bli dyster. Jag får ännu en gång vädja till industriministern: Ta ändå dessa varningar på allvar! Ta hem riksdagsprotokollet, studera det i industridepartementet och se efter om där inte finns frågor som det är anledning att ta litet mer på allvar än vad industriministern har visat i sitt senaste inlägg!

Herr talman! Att bli beskylld för att vara okunnig och inte känna till det samspel som förekommer mellan kommuner, länsorgan och regering kan jag stå ut med, för jag har aldrig utgett mig för att vara någon expert på de här frågorna. Men det var ju just detta samspel som jag berörde och ville ha fram. Jag ville ha fram att kommunerna är beroende av regeringsåtgärder, eftersom de inte kan påverka t.ex. räntenivåerna, underhållslånen, export stödet, eventuella importbegränsningar och sådant. Det är sådana åtgärder som har efterlysts i den här debatten. Utan dem går det inte alltid att få ett bra företagsklimat i en kommun, hur mycket kommunen än anstränger sig. Jag vill belysa detta med ett enda exempel. Det gäller Swedish Match och Svenska Dörr. Kommunen var i det fallet t.o.m. beredd att överta fabriken för att just åstadkomma det nyföretagande som industriministern talade om, men det gick inte, eftersom företaget inte ville sälja. Det finns alltså hinder. Vad jag var ute efter var just att belysa det samspel som nämnts här. Jag känner väl till det, men jag ville ha ett råd av Nils Åsling, och min fråga var: Vad skall kommunen göra, när regeringen inte vill ta sin del av det här samspelet?
Herr talman! Får jag till sist säga till Thage Peterson att det är mot min allvarliga natur att vara raljant. Jag ber honom ha överseende med den raljanta tonen. Självfallet skall jag ytterst noggrant läsa hela det långa inlägg som Thage Peterson har lyckliggjort kammaren med i dag.

Herr talman! Marie-Ann Johansson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att förbättra situationen på arbetsförmedlingarna. Under senare år har en kraftig upprustning skett av arbetsförmedlingen både vad avser personal och vad avser modern datateknik. Detta har också gällt under tid då andra myndigheter fått vidkännas nedskärningar. Regeringen har vidare tagit ställning för ett förslag av AMS om platsförmedlingens framtida organisation, där just tyngdpunkten ligger på en effektivisering av platsförmedlingsarbetet mot fördjupade platsförmedlingsinsatser för de arbetssökande. För att ytterligare koncentrera arbetsmarknadsverkets arbetsuppgifter mot platsförmedlingen har regeringen under hösten beslutat om direktiv till en kommitté, vars huvuduppgift är att föreslå avgränsningar och omprioriteringar i verkets totala arbetsuppgifter för att frigöra resurser för platsförmedlingen. AMS har i sin anslagsframställning för budgetåret 1982/83 begärt ytterligare resurser till platsförmedlingen. Mitt ställningstagande i dessa avseenden kommer jag att redovisa i budgetpropositionen. att förbättra situationen på arbetsförmedlingarna
Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Den får ses som en uppföljning av den stora arbetslöshetsdebatt vi hade i riksdagen häromveckan. Jag ställde då frågor till arbetsmarknadsministern om situationen på ' arbetsförmedlingarna som jag inte tyckte att jag fick tillfredsställande svar påa Som alla vet har vi arbetslöshetstal som är de högsta på mycket länge. 133 000 är öppet arbetslösa, varav över 60 000 är ungdomar. Man får i och för sig inte fler arbetstillfällen genom att man förstärker arbetsförmedlingarna, men det är ställt utom allt tvivel att arbetsförmedlingarna spelar en central roll i en situation med en mycket hög arbetslöshet. Om inte förmedlingarna kan fungera som de skall på grund av för stor arbetsbörda, får inte de låt vara bristfälliga åtgärderna den effekt som de skulle kunna få. Arbetsmarknadsministern nämnde i ett interpellationssvar angående teko och Sjuhäradsbygden att det finns ledig kapacitet inom arbetsmarknadsutbildningen. Det gällde då Älvsborgs län. Det är också från Älvsborgs län jag har fått signaler om bristande resurser och svåra arbetsförhållanden för arbetsförmedlingarna. Det kan med ganska stor sannolikhet antas att frågorna hänger ihop. Det är ju inte så att behovet av arbetsmarknadspolitiska åtgärder är täckt i Älvsborgs län. Länet har en arbetslöshet som är högre än riksgenomsnittet. Resursbrist på arbetsförmedlingarna är heller inget unikt fenomen för Älvsborgs län. Samma signaler har kommit från flera andra håll i landet. Situationen på arbetsförmedlingarna är också en arbetsmiljöfråga för dem som är anställda där. Den ökade arbetslösheten ökar ju arbetsbördan. Det naturliga i sådana lägen är att anställa flera, men det kan man inte göra på grund av bristande resurser. Då får vi väl hoppas att industrin inte agerar på samma sätt, om nu regeringens politik — vilket jag tvivlar på — skulle medföra en viss expansion, och alltså ökar arbetsbördan för de redan anställda. I så fall blir det ju inga effekter på arbetslösheten. Svaret från arbetsmarknadsministern är mycket magert, och jag hade inte väntat mig något annat. När det gäller den moderna datatekniken är det ju fortfarande en försöksverksamhet. Vad beträffar den kommitté som det hänvisas till är det självfallet bra att man vidtar sådana åtgärder, men de kommer ju enbart att verka på sikt. Vad angår frågan om eventuellt ytterligare resurser till platsförmedlingarna för nästa år får jag inget svar, varför jag inte kan bedöma om de kommer att få sådana resurser. Jag tycker att regeringen redan i dagens läge borde vidta åtgärder för att förstärka arbetsförmedlingarna. Det skulle vara väl använda pengar och innebära positiva effekter för de arbetslösa men också för de anställda på arbetsförmedlingarna.
Herr talman! Får jag instämma i Marie-Ann Johanssons värdering att det är ställt utom allt tvivel att arbetsförmedlingen spelar en mycket central roll inom arbetsmarknadspolitiken. Det framgår också av mitt svar. Jag har där velat betona att vi oavbrutet arbetar med frågan hur vi skall kunna göra arbetsförmedlingen effektivare och hitta rutiner och arbetsmetoder som underlättar för arbetsförmedlarna och som ger en ännu bättre hjälp till de arbetssökande. Jag är full av beundran för det sätt som tjänstemännen inom arbetsmarknadsverket fyller sin uppgift på. Det är ett utomordentligt stort, viktigt och svårt arbete att hantera alla de tusentals ärenden, där man har individuella önskemål om hur man vill bli hjälpt och vilka åtgärder man önskar komma i fråga för. Det räcker ju inte med att ta beslut om regler och resurser. Ärendena skall också hanteras, och det sker på ett beundransvärt sätt. Just därför att vi har den här synen på platsförmedlingen har vi successivt under 1970-talet förstärkt denna. I dag har vi en arbetsförmedling som är långt effektivare än den vi hade i början av 1970-talet, medan arbetslösheten vissa månader i början av 1970-talet faktiskt översteg den vi har f. n. Vi kan alltså säga: Tack och lov att vi är bättre rustade på den här punkten än vi var för tio år sedan och mindre än det.
Herr talman! Det är ju ändå så att AMS har begärt förstärkta resurser för arbetsmarknadspolitiska insatser. Men AMS har också enligt svaret på min fråga begärt ytterligare resurser till platsförmedlingen. Det är utan tvivel så, att vad som behövs i dag är ytterligare arbetsmarknadspolitiska insatser för att lindra den akuta arbetslöshetssituationen. Detta måste förstås följas upp med en förstärkning av platsförmedlingarnas resurser, så att man inte hamnar i den situationen att man på grund av brist på resurser inte kan utnyttja de medel som ändå finns. Jag tycker att det är beklagligt att man måste vänta tills nästa budgetproposition läggs fram, och nästa budgetår börjar ju inte förrän om sju åtta månader. Enligt min mening borde man i den nuvarande akuta situationen kunna vidta åtgärder redan nu för att förstärka resurserna till platsförmedlingarna.
Herr talman! Om Marie-Ann Johansson vill ha det på det viset, får väl Marie-Ann Johansson börja med att ändra på riksdagens arbetsformer. Vi har ju den ordningen att vi inför varje budgetår behandlar budgetäskanden vid bestämda tillfällen.

Det är också detta som är den s.k. AMS-utredningens huvuduppgift. Riksdagen har redan tagit ställning till den särskilda utredningen inom AMS, kallad PLOG. Besluten håller nu på att sättas i verket. Detta innebär att platsförmedlingen prioriteras, varvid man försöker hitta enklare rutiner, som både skall göra det lättare för förmedlarna i fråga och ge de arbetssökande bättre hjälp. De resurstillskott som sedan kan föreslås får riksdagen behandla i sedvanlig ordning.
Herr talman! Vi är tydligen överens om att det behövs förstärkningar. Jag tycker emellertid att det är beklagligt att man måste vänta. Än så länge rör det sig om direktiv till en kommitté. Regeringen hade ändå haft möjligheter attitilläggsbudgeten vidta åtgärder. Nu är den saken inte längre aktuell, men nog har regeringen möjligheter. Man behöver inte vänta till nästa budgetår.

Herr talman! Marie-Ann Johansson har frågat mig om vilka konkreta åtgärder regeringen avser att vidta för att driva arbetet för jämställdhet vidare, och vidare om jag fortfarande anser att den ekonomiska krisen kan driva fram en mera reell jämlikhet på arbetsmarknaden mellan kvinnor och män. Frågorna är ställda dels med utgångspunkt i regeringsförklaringen vid 1981/82 års riksmöte, dels med utgångspunkt i ett tidningsreferat av ett tal som jag höll i våras. I regeringsförklaringen sägs: ”Arbetet för jämställdhet drivs vidare. Att kvinnor och män skall ha lika möjligheter och samma ansvar är en självklar utgångspunkt för regeringens politik på olika områden.” Denna ambition har kommit till uttryck i varje regeringsförklaring sedan 1976. När det gäller frågan om vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att främja jämställdheten vill jag först säga att vi i dag har en bra grund att stå på. Sedan drygt ett år tillbaka finns en lag som förbjuder diskriminering i arbetslivet och som skall driva på jämställdheten genom praktiska åtgärder av skilda slag. Det ankommer nu på arbetsmarknadsparterna och jämställdhetsombudsmannen att se till att lagen också efterföljs. Härigenom bör förutsättningarna för ett aktivt jämställdhetsarbete på arbetsplatserna ha väsentligt förbättrats. Strävandena att skapa jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden är ett långsiktigt och tidskrävande arbete. Dock är närmare 207 000 fler kvinnor sysselsatta tredje kvartalet i år jämfört med tredje kvartalet 1976 trots att denna period har kännetecknats av låg ekonomisk aktivitet. En grundläggande förutsättning för att jämställdhet skall uppnås är en ekonomisk politik som hävdar den fulla sysselsättningens princip. De av regeringen vidtagna åtgärderna i syfte att stärka den svenska ekonomins konkurrenskraft och häva obalanserna i ekonomin är ägnade att skapa möjligheter för en ökning av antalet sysselsatta, framför allt i industrin. Nr 33 Liksom tidigare innebär en ökad efterfrågan på arbetskraft att fler kvinnor bereds möjligheter att träda ut på arbetsmarknaden. Under 1970-talet har antalet sysselsatta ökat med 326 000. Antalet sysselsatta kvinnor har stigit med 346 000. Det betyder att den ökande sysselsättningen av kvinnor står för mer än den totala sysselsättningsökningen. Denna utveckling har skett samtidigt med en snabb expansion av den offentliga sektorn. Det är i huvudsak inom de traditionella kvinnoyrkena som expansionen skett, vilket kan sägas ha bidragit till att förstärka könsuppdelningen på arbetsmarknaden. Detta innebär att kvinnorna i dag till övervägande delen återfinns i den offentliga sektorn och i ett mycket begränsat antal yrken som dessutom är lågavlönade. Om kvinnorna tränger in på yrkesområden inom industrin som hittills har dominerats av män, skulle det ske en uppbrytning av den könsuppdelade arbetsmarknaden. Detta anser jag vara ett viktigt steg mot jämställdhet. Det är i det perspektivet som jag i ett anförande framfört åsikten att behovet av en industriell expansion sammanfaller med önskemålen att bredda kvinnornas yrkesval. Marie-Ann Johansson frågar med anledning härav om jag fortfarande menar att den ekonomiska krisen kan driva fram en mera reell jämställdhet på arbetsmarknaden mellan kvinnor och män. Låt mig söka sammanfatta vad jag sade i mitt av interpellanten refererade anförande. För att vi skall kunna återställa balansen i den svenska ekonomin — lösa den ekonomiska krisen — krävs en ökning av produktionen i de delar av industrin där vi har möjlighet att hävda oss i den internationella konkurrensen. När expansionen kommer, behövs på sikt mer personal. Fler kvinnor måste då beredas möjlighet att få anställning i industrin. Jag vill betona att vad jag talar om är en utveckling på lång sikt som hänger samman med de strukturella förändringarna i vår ekonomi. Man kan naturligtvis inte utgå från att en sådan utveckling mot en mindre könsuppdelad arbetsmarknad sker automatiskt. Jag är fullt medveten om att mitt resonemang inrymmer flera osäkerhetsmoment. Vi står ju t.ex. inför det allvarliga faktum att industrisysselsättningen fortfarande sjunker. Men inte desto mindre anser jag att den ekonomiska politiken i kombination med en aktiv opinionspåverkan från olika håll, inte minst från arbetsförmedlingarna, bör kunna ge effekter som har betydelse för jämställdheten. Samtidigt som jag alltså ser möjligheter för kvinnorna att bredda sitt yrkesval och därmed stärka sin ställning på arbetsmarknaden i samband med den nödvändiga expansionen av industrin så är det givet att de kärva utsikterna inför vintern är mycket oroande, inte minst för kvinnorna. Tavvaktan på en konjunkturuppgång under 1982 har regeringen vidtagit en serie åtgärder för att bekämpa arbetslösheten. Utöver de medel som anvisades i budgetpropositionen tog regeringen i våras beslut om ett sysselsättningspaket för 1,5 miljarder kronor. Regeringens ekonomiskpolitiska program, som nyligen behandlades av riksdagen, väntas resultera i en väsentligt ökad efterfrågan på arbetskraft under 1982. Samtidigt avsattes 159 ytterligare 600 milj.kr. för att motverka arbetslösheten i väntan på att de ekonomiska stimulansåtgärderna ger effekt. Jag vill också nämna att arbetsmarknadsverket nu under vinterhalvåret gör en särskild satsning på kvinnorna. Platsförmedlingens resurser skall i hög grad inriktas på att minska kvinnornas arbetslöshet, bl.a. genom att stimulera till otraditionellt yrkesval. När man diskuterar jämställdhetspolitiken är det viktigt att understryka att jämställdhet inte får ses som en isolerad fråga. Inom nästan varje område och i samband med en mängd politiska beslut finns det jämställdhetsaspekter som måste övervägas. Den ekonomiska politiken, utbildningspolitiken, arbetsmarknadspolitiken osv. är således av grundläggande betydelse för jämställdheten. Alla områden måste bevakas och politiken ges den rätta inriktningen. Så sker också. Jag skall ge några exempel. På riksdagens bord ligger f. n. en proposition om studieoch yrkesorientering, dens.k. syon. I denna proposition utvecklas det övergripande ansvar som skolan har för jämställdheten. En viktig uppgift för skolans syo blir att stimulera otraditionella studieoch yrkesval. Jag anser att detta är av största betydelse, inte minst mot bakgrund av den stora arbetslösheten bland unga flickor. Skolministern betonar skolans ansvar för att göra eleverna och framför allt flickorna medvetna om vad följderna kan bli av de könsrollsbundna valen. I propositionen framhålls också att ett lika stort ansvar åvilar arbetslivet. I vår kommer regeringen att lägga fram en datapolitisk proposition med förslag till riktlinjer för den fortsatta datoriseringen av samhället. Detta är en viktig proposition eftersom de teknologiska förändringarna i arbetslivet kommer att beröra kvinnorna på ett helt annat sätt under 1980-talet än vad som har varit fallet hittills. Jag vill här också nämna att statens arbetsmarknadsnämnd, som ju ansvarar för jämställdhetsarbetet i statsförvaltningen, har fått i uppdrag av regeringen att belysa hur kvinnornas arbetsmarknad inom den statligt lönereglerade sektorn kommer att påverkas av framtida datoriseringar. Det material som tas fram kommer att ingå i underlaget för propositionen. Sammanfattningsvis kan jag alltså konstatera att arbetet går vidare på att öka efterfrågan på arbetskraft och bereda fler kvinnor sysselsättning samt att genom punktinsatser i utbildning och arbetslivet stärka kvinnornas ställning på arbetsmarknaden.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min interpellation. Det är ett långt svar, men jag kan inte säga att det är speciellt innehållsrikt. Jag frågade efter konkreta åtgärder för att driva jämställdheten vidare. Vad har jag då fått för svar? Jo, för det första en hänvisning till regeringens ekonomiska politik, för det andra en hänvisning till en syo-proposition samt till vissa åtgärder Nr 33 på platsförmedlingarna och Måndagen den för det tredje en hänvisning till en datapolitisk proposition, vars innehåll 23 november 1981 ännu är okänt. Jag måste säga att detta är ett mycket fattigt svar, ett svar som sannerligen inte inger speciellt mycket hopp hos kvinnorna. För att börja med regeringens ekonomiska politik så innebär ju den först och främst att arbetslösheten ytterligare kommer att öka. Så har redan skett — det konstaterar också arbetsmarknadsministern i sitt svar när det gäller industriarbetsplatserna. Arbetslösheten är högre i oktober än vad den var i september. Det är väl heller inte troligt att detta förhållande kommer att förändras framöver. Den marginella momssänkning som riksdagen har beslutat om med en rösts övervikt lär inte påverka sysselsättningen. Det är den alltför marginell för att göra. Vi har haft en sysselsättningsdebatt, som jag nämnde redan i mitt frågesvar, och jag skall inte här återupprepa vpk:s förslag till åtgärder. Jag vill bara konstatera att våra förslag skulle ha positiva effekter för kvinnorna. Vi lägger ju fram förslag till en utbyggnad av den offentliga sektorn och en planmässig satsning på nya industriarbetstillfällen. De förslagen skulle direkt innebära fler jobb. Men regeringens politik innebär ju också att den offentliga sektorns utbyggnad bromsas upp. Ja, regeringens politik innebär de facto en åtstramning, eftersom man inte vill ge kommunerna ens möjlighet att vad gäller utgifterna få teckning för inflationen. Den här åtstramningen drabbar ju kvinnorna både direkt och indirekt. Kvinnorna drabbas direkt genom att de blir arbetslösa till följd av dessa åtstramningar. Just nu är det den kvinnodominerade kommunala sektorn som har det högsta arbetslöshetstalet. Ingen regering kan ju trolla bort detta faktum. Och det finns, som sagt, inga andra delar av arbetsmarknaden som kan suga upp detta arbetskraftsöverskott. Arbetsmarknadsministerns tal om att krisen skulle främja jämställdheten — som i och för sig är något modifierat i det här interpellationssvaret och tydligen var en tillspetsning i tidningsartikeln — är alltså helt felaktigt. I stället är det ju tvärtom. Åtstramningen på den offentliga sektorn drabbar också kvinnorna indirekt. Det är till 99 20 kvinnorna som drabbas av bristen på barnomsorg. Det är kvinnorna som blir utsatta för ett tryck, när man skär ned möjligheterna till samhällelig vård för de äldre. Och det är kvinnorna som främst är i behov av en upprustning av kollektivtrafiken. Det är kvinnorna som drabbas av den regionala obalansen när det gäller arbetskraftsutbudet. Mannen får flytta dit där arbetstillfällena finns, och det är inte säkert att det där finns vare sig barnomsorg eller arbetstillfällen för kvinnorna. Om regeringen vill främja jämställdhet — och det vill den ju, om man skall tro regeringsförklaringen — så borde den stödja vpk:s förslag om en planerad utbyggnad av den offentliga sektorn i de delar som är positiva. En resursförstärkning av försvaret, som man kanske dess värre kan vänta, kommer ju inte att innebära något positivt för kvinnorna. Däremot finns det 161 fortfarande många områden där behoven inte är tillfredsställda och där man alltså kan satsa och få fler jobb och dessutom på annat sätt stödja de kvinnor som vill ut i arbetslivet. Arbetsmarknadsministern nämner på flera ställen i svaret att man skall stimulera till otraditionella yrkesval. Ja, det tycker jag också, men det hjälper ju föga när det sedan är svårt att få jobb också inom dessa branscher. Det är ju ingen skillnad på att vara arbetslös metallarbetare eller arbetslös sjuksköterska, för att ta ett exempel. Och det är inte bara det att kvinnorna inte väljer otraditionellt som gör att vissa yrken är mansdominerade. På många industrier väljer man att i en situation med ett arbetskraftsöverskott i första hand anställa män. Det tror jag att Ingemar Eliasson kan hålla med mig om. En obligatorisk arbetsförmedling skulle motverka detta fenomen. Det vore en aktiv åtgärd för att främja jämställdhet. Med det skulle samhället skaffa sig ett nödvändigt styrinstrument. Vpk har ställt det förslaget här i riksdagen många gånger, men regeringen eller de borgerliga partierna har ännu inte varit beredda att tillmötesgå kravet. Ingemar Eliasson nämner i sitt svar lagen som förbjuder könsdiskriminering och anger den som en grund att stå på. Ja, de fackligt aktiva jag har talat med och som arbetar med jämställdhet ute i arbetslivet anser den lagen vara synnerligen tandlös. Det återstår ju nu att se vad som händer i arbetsdomstolen — om lagen över huvud taget är något mer än ord på papperet. I svaret nämns också att sysselsättningen stigit under 1970-talet bland kvinnorna. Och det är ju ett faktum. Det är också ett faktum att arbetslösheten nu är högre bland kvinnorna än bland männen, liksom att det fortfarande finns en stor dold arbetslöshet. Det finns över 300 000 kvinnor som skulle vilja ha ett jobb om det fanns något. Sedan finns det inga kommentarer i svaret till det faktum att över hälften av kvinnorna arbetar deltid, medan bara några få procent av männen gör det. Jag vill fråga arbetsmarknadsministern om han anser att det är ett tecken på jämställdhet att kvinnorna i så stor utsträckning arbetar deltid och därmed inte på samma sätt som männen kan klara sin egen försörjning. Om svaret blir nej, skulle det vara intressant att få reda på vad regeringen ämnar göra för att minska deltidsarbetet. Kvinnornas krav på en allmän arbetstidsförkortning, sex timmars arbetsdag, är ju lagt på is för lång tid framöver, enligt tidigare debatter vi har haft här i kammaren. Arbetsmarknadsministern nämner i slutet av sitt svar den datapolitiska proposition som skall läggas fram till våren. Jag delar den oro som jag kan utläsa i svaret över vad de teknologiska förändringarna kan innebära för kvinnorna. Risken finns att de ytterligare ökar arbetslösheten i de kvinnodominerade yrkena och att de dessutom innebär en utarmning av de arbetstillfällen som kommer att finnas kvar. Att motverka detta ställer stora krav på regeringen. Skall jag tolka svaret rätt, kan vi alltså vänta oss aktiva och konkreta förslag till åtgärder i den propositionen. Det är i så fall positivt, men det är för tidigt att berömma regeringen för det — vi har ju inte sett propositionen än. Men jag antar att vi kan vänta klart förstärkt inflytande från de fackliga organisationerna över datautvecklingen liksom åtgärder för att bromsa upp den alltför snabba tekniska utvecklingen. Likaså måste förstås propositionen innehålla förslag om konkreta åtgärder för att skapa flera arbetstillfällen — förslag som vi så länge väntat förgäves på från den här regeringen. Jag måste säga att jag ser med spänning fram emot den propositionen. Dagens interpellationssvar utlovar konkreta och aktiva åtgärder för att motverka att kvinnorna drabbas av datoriseringen. Det återstår att se vilka de åtgärderna kommer att bli. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att de konkreta åtgärder jag har efterlyst i min interpellation i stort sett lyser med sin frånvaro. Svaret antyder de problem i form av framför allt arbetslöshet som finns för kvinnorna i dagens situation. Men regeringen står tomhänt när det blir fråga om åtgärder.

Herr talman! Marie-Ann Johansson är inte till freds med svaret, därför att det inte innehåller tillräckligt med konkreta besked. Jag har uppehållit mig vid sådana inslag i jämställdhetsarbetet som är av särskild betydelse för jämställdheten på arbetsmarknaden. Jag menar att det är min uppgift att svara på i första hand vad som händer på det området. Arbetsmarknad och utbildning hänger emellertid mycket nära ihop, och därför har jag också med några exempel belyst vad som är på gång på utbildningsområdet. Det är väl ändå så, Marie-Ann Johansson, att det för ett aktivt jämställdhetsarbete krävs insatser dels för att bereda fler kvinnor sysselsättning — varaktig sysselsättning —, dels för att ge kvinnorna möjligheter att skaffa sig utbildning som gör att de kan ta arbete. Vidare behövs det insatser för att påverka kvinnornas yrkesval. Det är därför jag har uppehållit mig vid just de här två sektorerna. Låt mig med anledning av Marie-Ann Johanssons inlägg kommentera dessa båda sektorer ytterligare något! Marie-Ann Johansson tog upp den ekonomiska politiken, som vi redan diskuterat flera gånger här i riksdagen. Jag kan ändå inte låta bli att fästa avseende vid Marie-Ann Johanssons uttalande om momssänkningens effekter. Sänkningen är alltför marginell för att ha någon verkan, sade Marie-Ann Johansson. Nå, men vänd då på steken! Hur många tusen jobb skulle ha råkat i farozonen om inte riksdagen hade fattat beslut om denna, låt vara marginella, sänkning? Jag har tidigare redovisat att Handelns forskningsinstitut räknade med att 10 000 jobb var i fara. Vi vet att handeln är en sektor där många kvinnor har arbete. Man kan alltså säga att med den politik som Marie-Ann Johansson förespråkar — att momssänkningen inte borde ha kommit till stånd — skulle många tusen kvinnors arbetstillfällen ha varit i farozonen. De tycker alltså Marie-Ann Johansson är marginellt! Man måste ju se till att det i grunden finns en efterfrågan på arbetskraft, om det skall vara möjligt att med arbetsmarknadspolitiska och utbildningspolitiska insatser få fram arbetstillfällen för kvinnor. Ett annat inslag i arbetsmarknadspolitiken vill jag också beröra, nämligen arbetsmarknadsutbildningen. Där har traditionellt många kvinnor beretts grundutbildning i något yrke eller fått möjligheter att fräscha upp sin föråldrade utbildning. Nu har också det hänt att successivt fler kvinnor valt och fått utbildning inom mansdominerade sektorer. Inom hela området tillverkningsarbete har kvinnorna sålunda ökat från 8,7 26 budgetåret 1978 81. I gruppen verkstadsmekaniker har andelen ökat från 18,2 90 till 37,1 20 under samma tid. Detta är, tycker jag, en mycket glädjande utveckling, som visar att man med den här typen av medvetna insatser kan förändra kvinnors arbetsmarknad. När det gäller utbildningsinsatserna har det också gjorts många medvetna försök att förbättra uppmärksamheten vid jämställdheten och att aktivt påverka både kvinnors och mäns attityder. Skolans ansvar för jämställdheten betonas i den nya läroplanen för grundskolan, som träder i kraft i sin helhet nästa läsår. Här sägs att ett demokratiskt samhälle måste utformas av fria och självständiga individer och att skolan därför skall verka för jämställdhet mellan kvinnor och män. När det gäller den praktiska arbetslivsorienteringen skall skolan verka för att elevernas val av platser ger flickor inblick i mansdominerade yrken och pojkar i kvinnodominerade yrken. Jag nämnde i mitt svar att riksdagen på sitt bord har syo-propositionen, som ytterligare utvecklar skolans ansvar för jämställdheten. Vidare kan jag meddela att skolöverstyrelsen i januari nästa år gör en central informationssatsning för att söka öka flickornas medvetenhet om de risker för arbetslöshet som deras könsbundna studieoch yrkesval medför. Dessutom gav regeringen i somras tillstånd till kommunerna att anordna särskilda fyraveckors introduktionskurser enbart för flickor. De skall ses som ett försök att förmå flickor att pröva yrken som mest väljs av pojkar och därmed stimulera dem att gå in för en otraditionell yrkesutbildning, som ger bättre möjlgheter på arbetsmarknaden. Jag har velat ta dessa exempel för att motbevisa det tal som Marie-Ann Johansson har ägnat sig åt och som gick ut på att regeringens åtgärder för jämställdheten inte skulle ha presenterats. Jag har alltså velat komplettera mitt svar på denna punkt. Jämställdhetsarbetet måste alltid gå vidare och kan aldrig betraktas som avslutat. Ett par saker till i Marie-Ann Johanssons inlägg vill jag ta upp. I fråga om den offentliga sektorns betydelse för kvinnors sysselsättning menar jag att Marie-Ann Johansson ägnar sig åt felsynen att det bara är genom en expansion av den offentliga sektorn som man kan främja jämställdheten. Då är man fast i föreställningen att det är inom den offentliga sektorn som kvinnor skall arbeta. Men samtidigt kräver man just av jämställdhetsskäl att den könssegregerade arbetsmarknaden skall försvinna. De här båda resonemangen går inte ihop. Det är tvärtom så att eftersom industrin måste expandera skall vi se till att vi slår två flugor i en smäll och också får bättre jämställdhet på arbetsmarknaden i det skedet. Till slut, herr talman, några ord om jämställdhetslagen, som Marie-Ann Johansson tycker är en tandlös lag. När det gäller de aktiva åtgärderna skall lagen kompletteras med avtal på arbetsmarknaden. Man kan alltså säga att Nr 33 parterna har ett stort ansvar för att tanduppsättningen förbättras. Man kan också vända på frågan om diskrimineringsförbudet och undra: Vad fanns det för tänder att bita med tidigare? Nu kan ändå diskrimineringar som har sin grund i en förlegad syn på kvinnor och män i arbetslivet föras upp till prövning i arbetsdomstolen, och det menar jag är en rejäl huggtand.